Herr talman! Propositionen 133 innehåller förslag till reformer, vilkas principiella innebörd vpk givetvis ansluter sig till. Förslagen är emellertid i vissa avseenden alltför återhållsamma för att några mer verkningsfulla effekter och förbättringar skall kunna åstadkommas. Det vore, menar vpk, olyckligt att låta snålheten bedra visheten, i synnerhet som det här rör sig om angelägna reformer, som kan genomföras inom en tämligen blygsam kostnadsram. Vpk föreslår att ersättningstiden för tillfällig vård av sjukt barn bör vara minst 20 dagar. Det är i allra högsta grad motiverat med en längre ersättningstid än vad som föreslås i propositionen, dels med hänsyn till barns faktiska sjukdomstid per år, dels med tanke på den i de allra flesta kommuner mycket dåliga utbyggnaden av den kommunala barnvårdarverksamheten. Någon statistik över hur många dagar per år barn upp till 14 års ålder är sjuka finns tyvärr inte, men familjepolitiska kommittén genomförde under år 1970 tillsammans med barnstugeutredningen en undersökning rörande frånvarofrekvensen på daghem. Uppgifterna i den undersökningen om antalet sjuka barn tyder på att barn på daghem genomsnittligt är sjuka under 27 av föräldrarnas arbetsdagar varje år. Förskolebarn som vistas på daghem har i genomsnitt bara barnvårdare två tre dagar per år. Under 1974 fick nästan 58 000 barnfamiljer hjälp med tillfällig tillsyn i hemmet under i genomsnitt bara 58 timmar per familj. Det finns många förvärvsarbetande kvinnor, och särskilt givetvis ensamstående kvinnor, som har bitter erfarenhet av ersättningstidens knapphet. När ersättningsdagarna inte räcker till, och det gör de förvisso inte, tvingas man antingen att ta tjänstledighet utan lön eller knapra på semesterdagarna som skulle ha behövts till ren rekreation. Dessutom tillkommer situationer när barn måste vistas på sjukhus. Ofta är då barnen svårt sjuka och därmed också sjuka en längre tidsperiod. I sådana situationer är barnen i särskilt stort behov av föräldrakontakt. I dessa fall måste möjlighet ges till en individuell prövning för att ytter ligare utsträcka ersättningstiden. Nr 119 Det förefaller rimligt att differentiera ersättningstiden med hänsyn till Torsdagen den antalet barn i familjen. Men det saknas f. n. utredningsmaterial som kan — 6 maj 1976 ge anvisningar om hur denna differentiering skall ske och hur den bör —— se ut. Vpk föreslår därför att denna fråga utreds. Föräldraförsäkring Åldersgränsen som är satt till 10 år måste höjas och fastställas till — em m.m. 14 år. Även här måste enligt vpk:s mening möjlighet finnas att vid individuellt behov höja denna gräns. Kan det vara möjligt, herr talman, att riksdagens ledamöter anser att t.ex. en elvaåring med 40 graders feber skall klara sig ensam en hel dag medan föräldrarna förvärvsarbetar? Allt välvilligt prat för omsorg och omvårdnad om barnen som man i andra sammanhang här i kammaren försöker överglänsa varandra med klingar onekligen falskt när man så hänsynslöst överlåter åt små sjuka barn att klara sig själva. För det är vad man i praktiken gör när man begär att en sjuk elvaåring skall sköta sig själv. Utskottsmajoritetens och förmodligen även kammarens ställningstagande i denna fråga vittnar om oansvarighet. I propositionen påpekas vikten av att förbättra föräldrarnas kontakt med förskoleverksamheten. Och det föreslås att ersättning för detta skall kunna utgå med en hel eller två halva dagar per år. Vpk anser att detta är alltför litet för att det skall kunna få någon effekt och föreslår i stället, att ersättning skall utgå för två dagar per halvår för vart och ett av de barn i en familj som går i en förskola. Dessa dagar skall alltså utgå utöver de tidigare nämnda 20 dagarna. Det är viktigt — och det har sagts tidigare här i debatten — att adoptivbarn ges möjlighet att etablera goda relationer med sina nya föräldrar. Därför måste också åldersgränsen vad gäller föräldrapenning till adoptivbarn vara 14 år. Det förtjänar att påpekas att årligen bara ett hundratal barn kommer till sina adoptivföräldrar efter det att barnen fyllt sex år. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3, 4 och 9.

Herr talman! I samband med behandlingen av propositionen 133 om utbyggnad av föräldraförsäkringen och de motioner som väckts i anslutning till denna har utskottet också behandlat ett antal motioner som väckts i början av årets riksdag och som även de anknyter till de frågor som behandlas i propositionen. Jag kommer inte att kommentera alla dessa motioner, utan jag nöjer mig med att ta upp de reservationer som fogats till utskottets betänkande. Det kan dessutom finnas anledning för mig att något redogöra för det sakliga innehållet i den lagstiftning som nu diskuteras. Föräldraförsäkring är en ganska ny företeelse här i landet. Den har funnits sedan den 1 januari 1974 och bygger på ett beslut som de flesta här i kammaren varit med om att fatta den 16 maj 1973. Det rör sig alltså, herr talman, om en lagstiftning som ännu så länge bara har drygt s1T två år på nacken. Vad föräldraförsäkring innebär har vi redovisat i utskottsbetänkandet. Dess viktigaste funktion är att ge båda föräldrarna möjlighet att få en närkontakt med sina barn under deras första levnadstid och att låta inte bara mamman utan också pappan ta aktiv del i vården av barnen. Detta försöker man åstadkomma genom att ge föräldrarna föräldrapenning i sammanlagt sju månader i samband med barnets födelse. Hittills har föräldraförsäkringen också haft den funktionen att den skall göra det möjligt för föräldrarna att vara hemma från arbetet och ta hand om ett sjukt barn För att ge föräldrarna denna möjlighet har de fått rätt till föräldrapenning i tio dagar per familj och år. Barnet får då inte vara äldre än tio år. Propositionen bygger som bekant till allra största delen på förslag av familjestödsutredningen och består av två huvudpunkter. Den ena är att den nuvarande sjukpenningen vid vård av sjukt barn görs om till en föräldrapenning för tillfällig vård av barn, samtidigt som man ökar antalet ersättningsdagar. Ersättningsdagarna blir i fortsättningen minst tolv för en familj med ett barn och högst arton om familjen har två eller flera barn. För att kunna skilja föräldrapenning för tillfällig vård av barn från den tidigare gällande föräldrapenningen har man döpt om den senare till föräldrapenning i samband med barns födelse. Att man döper om sjukpenningen vid vård av sjukt barn till föräldrapenning beror på att den nya förmånen kan utgå även vid andra tillfällen än när barnet är sjukt. Också sjukdom hos barnets ordinarie vårdare — vare sig det gäller en mamma eller en annan släkting, en barnpraktikant eller en dagbarnvårdare —- kommer i fortsättnigen att berättiga till föräldrapenning för tillfällig vård av barn. Utskottet tycker att detta är en bra förändring, eftersom vi förra året begärde en snabbutredning med just detta syfte. Föräldrapenning skall i fortsättnignen också kunna utgå när föräldrarna måste ta med barnet till den förebyggande barnhälsovården. Det kan gälla besök hos barnavårdscentral, skolhälsovård eller psykisk barnoch ungdomsvård, den man till vardags brukar kalla PBU. En annan viktig nyhet är att föräldrarna skall kunna få föräldrapenning för tillfällig vård av barn när de besöker förskoleverksamhet inom samhällets barnomsorg, dvs. daghem, fritidshem och kommunala familjedaghem. Härvidlag gäller ersättningsrätten en dag eller två halva dagar för varje förälder. Dessa dagar ligger inom det totala antal dagar för vilka föräldrapenning kan utgå. Omvandlingen av sjukpenningen vid vård av sjukt barn till föräldrapenning för tillfällig vård av barn har främst tillkommit för att utgöra ett komplement till samhällets barnomsorg, för vilken riksdagen beslutade en så betydelsefull utbyggnad häromdagen. Vi i utskottet har sett mycket positivt på denna del av förslaget i propositionen. Jag säger vi, därför att jag tror att jag i det sammanhanget gör mig till tolk för alla mina kolleger. Visst finns det reservationer också på denna punkt, men — Nr 119 de är alla enpartireservationer. Det är något som f. ö. gäller alla reser Torsdagen den vationer till det aktuella betänkandet. Herr Ringaby sade visserligen i = & maj 1976 sitt inlägg att en social reform som denna inte blir bra förrän moderaterna. och mittenpartierna får tillfälle att driva på och göra förbättringar, men = Föräldraförsäkringi detta fall finns det som sagt ingen sådan enighet. Socialdemokraterna — en m.m. och centerpartiet är helt överens om innehållet i detta betänkande. Reservanterna vill förbättra förmånerna ytterligare i olika avseenden, det har framgått av de tidigare anförandena. Reservationerna 1 och 4 tar upp frågan om ersättningstidens längd och om hur gammalt barnet skall vara då föräldrapenning skall upphöra att utgå. Reservanten — i det här fallet herr Olsson i Stockholm, vars reservationer fru Lantz har talat för — vill ha en ersättningstid på 20 dagar och en åldersgräns på 14 år. Reservanten tycker att ersättningstiden skall förlängas ytterligare och åldersgränsen tas bort helt om barnet vårdas på sjukhus och det bedöms värdefullt för vården att föräldrarna är närvarande. Herr Hyltander är i sina reservationer — 2 och 5 — inne på liknande tankegångar. Han tycker att föräldrarna bör ha en utökad rätt till föräldrapenning då barnet vårdas på sjukhus. Han tycker också att åldersgränsen bör höjas, men han nöjer sig med 12 år i stället för 14 år som vpk föreslår. Herr Olsson i Stockholm vill dessutom i reservation 3 ha en utredning om differentiering av antalet ersättningsdagar. Han vill att man skall klarlägga de olika problemställningar som finns i samband med en differentiering av ersättningstiden. Om jag, herr talman, får börja med den sista reservationen så föreslår departementschefen en differentiering av ersättningstiden med hänsyn till antalet barn i familjen; högst 12, 15 resp. 18 dagar för ett, två, tre eller flera barn. Herr Olsson ifrågasätter lämpligheten av en differentiering innan man utrett behovet av sådan. Det måste väl ändå vara ganska klart — jag får rikta mig till fru Lantz — att en familj där det finns två, tre eller flera barn kan behöva avstå från förvärvsarbete oftare än familjer där det bara finns ett barn. Det måste väl gälla i särskilt hög grad nu när föräldrarna skall kunna vara lediga för att besöka barnhälsovården och ta kontakt med förskoleverksamheten. Jag tycker alltså det är alldeles riktigt att man differentierat antalet ersättningsdagar och kan inte förstå att man skall behöva utreda om det finns något sådant behov. Jag yrkar avslag även på reservationen 3. Det är klart att man kan ha olika uppfattning om hur många dagar på ett år förälder skall behöva vara ledig för att kunna vårda sjuka barn, ta kontakt med förskolan och liknande. Hur långt man vill gå är väl mest en kostnadsfråga. Bara omvandlingen av den tidigare sjukpenningen för vård av sjukt barn till föräldrapenning för tillfällig vård av barn har beräknats kosta 85 milj.kr. Ökar man på antalet ersättningsdagar blir det givetvis mycket dyrare, och detsamma gäller om man höjer åldersgränsen. 39 Föräldraförsäkringen är, som jag tidigare nämnde, en rätt ny försäkring. Den torde också vara ganska unik i ett internationellt perspektiv. Jag tycker det är naturligt att en sådan försäkring byggs ut successivt och med beaktande både av de erfarenheter man får vid den praktiska tilllämpningen och av andra reformbehov i samhället. Med hänsyn till detta finns det enligt min mening all anledning att godta förslaget i propositionen, som jag tycker är väl avvägt. När det gäller ersättningstidens längd vill jag i sammanhanget särskilt peka på en sak. De 12, 15 och 18 dagarna för vilka föräldrapenning högst kan utgå avser hela dagar. Har man uppburit halv föräldrapenning under två dagar räknas bara en dag bort från den disponibla ersättningstiden. 12 dagar kan alltså i bästa fall bli 24, 15 dagar kan bli 30 och 18 dagar kan bli 36 ledighetstillfällen. När det gäller den förebyggande barnhälsovården och förskoleverksamheten kan väl föräldern ofta klara de nödvändiga kontakterna på en halv dags föräldrapenning. Jag yrkar alltså, herr talman, avslag på reservationerna 1, 2, 3, 4 och 5 I två reservationer har man tagit upp frågan om rätt till föräldrapenning för fadern vid första barnets födelse. Den föräldrapenning som reservanterna avser här är givetvis den nya föräldrapenningen för tillfällig vård av barn, eftersom den föräldrapenning som nu finns, dvs. föräldrapenning i samband med barns födelse, kan uppbäras också av pappan och även vid första barnets födelse. Vad reservanterna vill är alltså att båda föräldrarna med rätt till föräldrapenning skall kunna vara hemma och gemensamt vårda det förstfödda barnet när det och modern kommer hem från sjukhuset. Reservanterna menar att det är bra att pappan redan från allra första början får ökade möjligheter till nära kontakt med sitt nyfödda barn. Utskottsmajoriteten har inte velat gå med på detta yrkande, eftersom vi tycker att det strider mot en grundprincip i föräldraförsäkringen. Föräldrapenning skall nämligen tillkomma endast den förälder som måste avstå från förvärvsarbete för att vårda barn. Om mamman klarar av vården på egen hand när hon kommer hem från sjukhuset — eller BB — så finns det ju ingen vårdsituation som mannen behöver rycka in i. Är det å andra sidan så att mamman är medtagen när hon kommer hem med barnet från sjukhuset, så finns det med de nya bestämmelserna möjlighet för mannen att få föräldrapenning för tillfällig vård av barn. Den nya förmånen avser nämligen, som jag tidigare har sagt, också sådana situationer där barnets ordinarie vårdare är sjuk. Pappan kan alltså i sådana fall vara hemma och tillsammans med mamman vårda barnet. Med detta yrkar jag också avslag på reservationerna 6 och 7. Även om det finns vissa skäl som talar för att föräldrarna gemensamt bör få ökade möjligheter att glädja sig åt den förstfödde vid hemkomsten från sjukhuset, tror jag att man bör avvakta erfarenheterna av försäkringen innan man tar ett så radikalt steg som reservanterna här är inne på. Därmed övergår jag, herr talman, till de reservationer som gäller för Nr 119 äldrapenning i samband med barns födelse. På den punkten har det av Torsdagen den lämnats bara en reservation, och den gäller frågan om ersättningstidens 6 maj 1976 längd. Samma fråga tas också upp i ett särskilt yttrande. san Här vill jag till att börja med nämna att förslaget i propositionen innebär — Föräldraförsäkring att föräldrarna har en i princip fri dispositionsrätt till föräldrapenning en m.m. i 270 dagar. Om de av en eller annan anledning inte har kunnat tillgodogöra sig föräldrapenningen när den ordinarie ersättningstiden om 210 dagar är slut, så förlängs denna automatiskt med de dagar som behövs för att ersättning skall hinna utgå för alla de 210 dagarna. När man hunnit fram till 270:e dagen efter barnets födelse, klipps emellertid dispositionsrätten automatiskt av. Den här regeln har kritiserats i folkpartiets partimotion 2240. Motionärerna tycker att det är fel att begränsa dispositionsrätten i sådana fall där föräldrarna på grund av sjukdom hos barnet inte haft möjlighet att vårda det efter födelsen. Detta, herr talman, är en tanke som har gått hem hos oss utskottsledamöter. Vi tycker att alla föräldrar bör ha en god chans att få närkontakt med sina barn. Utskottet föreslår därför den ändringen i regeringsförslaget att sjukdom hos förälder eller barn automatiskt skall medföra förlängning av den tid under vilken föräldrapenning kan utgå, och den förlängningen skall gälla utan någon annan begränsning än den som automatiskt följer av att ersättning kan utgå längst till dess barnet fyller tio år. samband med barns födelse skulle kunna utgå i sammanlagt åtta månader. Kommittén valde åtta månader med den motiveringen att en mamma som måste ta ledigt från arbetet två månader före barnets födelse skulle kunna vara hemma till dess barnet blev sex månader eller tillräckligt gammalt för att tas emot på daghem. Redan i samband med att socialförsäkringsutskottet behandlade proposition nr 47 år 1973 — det var den proposition som innehöll det ursprungliga förslaget till föräldraförsäkring — väcktes ett flertal motioner med yrkanden om åtta månaders ersättningstid. Socialförsäkringsutskottet var i och för sig positivt till en längre ersättningstid än de sex månader som föreslogs i propositionen men godtog propositionens förslag med den motiveringen att man borde avvakta erfarenheterna av den nya försäkringen innan man beslöt sig för en förlängning av ersättningstiden. Utskottet hänvisade också till kostnadsaspekterna. Det är nämligen ganska dyrt att förlänga ersättningstiden. I dag kan man beräkna kostnaden för bara en månads förlängning till 150 milj.kr. Familjestödsutredningen, som har i uppdrag att följa upp föräldraförsäkringen, föreslog i sitt betänkande i höstas att ersättningstiden skulle förlängas till åtta månader; den är f. n. sju månader - som kammarens ledamöter väl känner till — efter ett beslut som fattades 1974. Familjestödsutredningens förslag innebär en viktig nyhet i förhållande till vad familjepolitiska kommittén föreslog. Utredningen vill kvotera ersättningstiden för att förmå pappan att vårda barnet åtminstone en av de 41 åtta ersättningsmånaderna. Förslaget innebär nämligen att ingen av föräldrarna får ta ut mer ledighet än sju månader av de totalt åtta som de kan vara lediga tillsammans. Utredningens förslag är också kombinerat med en ny ersättningsform, delföräldrapenning för föräldrar som tillsammans minskar ned arbetstiden till sex timmar per dag under 20 månader eller 600 dagar, dvs. 300 dagar eller tio månader per förälder. Familjestödsutredningens förslag om en åttonde ersättningsmånad och om delad ledighet mellan föräldrarna har visserligen fått ett positivt mottagande vid remissbehandlingen, men det finns också remissinstanser = däribland LO och Landstingsförbundet —- som menar att man inte bör införa en delföräldrapenning förrän man har klarat ut vad en förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar kan få för effekter på arbetsmarknaden. Det här har vi i utskottsmajoriteten också tagit fasta på.

Det innebär naturligtvis inte att vi har några principiella invändningar mot en fortsatt utbyggnad av föräldraförsäkringen. Vi vet att det kan vara ett bra och kanske nödvändigt komplement till den barnomsorg som riksdagen har beslutat om tidigare. Vi vet att det även i fortsättningen, så länge vi har brist på daghem, kan bli svårt att få in barn under sex månaders ålder på daghem. Numera har vi ju via massmedia fått höra att regeringens arbetsgrupp kommit till den uppfattningen att det är mycket svårt att ge enbart småbarnsföräldrar den här förmånen med förkortad arbetsdag. Om detta blir det slutliga resultatet av arbetsgruppens undersökningar vet vi inte. Vi vet bara att arbetsgruppen fortsätter arbeta med saken, och så småningom kommer vi givetvis också att få se resultatet av dess arbete. Därför tycker vi inom utskottsmajoriteten att det inte finns någon anledning för riksdagen att nu vidtaga åtgärder för en extra månad. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka avslag på reservationen 8. Jag går så in på reservationerna 9 och 10; dessa reservationer tar upp frågan om föräldrapenning för adpotivoch fosterföräldrar. Jag måste erkänna, herr talman, att jag åtminstone på den här punkten hade hoppats på ett enigt utskott. Utskottet föreslår ju, som föregående talare har redovisat, en mycket betydande utvidgning av adoptivoch fosterföräldrarnas rätt till föräldrapenning. Vi har med vårt förslag såvitt jag förstår i mycket stor utsträckning gått till mötes de önskemål som framförts i motionerna och som funnits alltsedan föräldraförsäkringen infördes — önskemål som gått ut på att barn kan behöva lång tid på sig att växa in i en ny miljö. Vad utskottet framför allt fäst avseende vid är att en mycket stor andel av adoptivbarnen kommer från för oss exotiska länder. Vi har också beaktat att många remissinstanser har givit uttryck för den uppfattningen att svårigheterna att acklimatisera sig i en ny miljö tilltar ju mer medveten ålder barnet har uppnått. Vi i utskottet tror att det är en riktig uppfattning och har därför ansett oss böra frångå propositionen på den punkten. Vi menar emellertid, i motsats till reservanten i reservationen 9, att det inte finns någon rimlig anledning att utvidga rätten till föräldrapenning att gälla tills barnet har fyllt 14 år. Vi tycker att sju år är en bättre avvägning och att det i fråga om barn fr.o.m. sju t.o.m. tio års ålder är en hygglig ersättningstid som föreslås i propositionen, alltså 45 dagar. När vi nu har föreslagit denna utvidgning av adoptivföräldrarnas ersättningsrätt tycker vi inte heller att det finns någon anledning att biträda kravet i reservationen 10, att man skall kunna ta ut halv föräldrapenning och på det sättet förlänga tiden för dispositionsrätten. Med utskottets förslag blir ju dispositionsrätten för alla föräldrar med barn under sju år minst 210 dagar, och som jag redan sagt är det vår uppfattning att 75 dagar är rätt hyggligt när det gäller barn över den åldern. I reservationen 10 tas också en annan fråga upp, nämligen kravet att båda adoptivföräldrarna skall ha en inkomst över garantinivån för att få rätt till föräldrapenning med mer än de 25 kr. som garantinivån utgör. Med utskottets förslag har adoptivföräldrarna en ovillkorlig rätt till föräldrapenning till dess barnet har fyllt sju år. Först efter den tiden gäller kvalifikationsregeln eller kravet på inkomst över garantinivån. Denna kvalifikationsregel skall emellertid prövas av familjestödsutredningen, och därför tycker vi i utskottsmajoriteten att det inte finns någon anledning att i detta sammanhang gå in på en prövning av den frågan. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan på den punkten, vilket innebär ett avstyrkande av reservationerna 9 och 10. Återstår så två reservationer. Den ena, reservationen 11, anser jag mig ha bemött tidigare, när jag talade om föräldrapenning för tillfällig vård av barn. För att man skall ha rätt till sådan föräldrapenning får barnet vara högst tio år. Jag anser det naturligt att åldersgränsen är densamma när det gäller rätten till resekostnadsersättning för besök hos barn på sjukhus. När det så gäller reservationen 12 vill jag bara understryka vad utskottet anför på s. 44 i betänkandet. Som jag tidigare har haft anledning att konstatera med anledning av reservationerna 6 och 7 bör man för rätt till föräldrapenning kräva att föräldern tvingats avstå från förvärvsarbete för att vårda barnet. Är föräldern ändå ledig från sitt arbete kan det, som jag ser det, inte vara rimligt att utge föräldrapenning för den lediga dagen. Den andra frågan i reservationen, den som har med själva deltidsarbetet och dess effekt på föräldrapenningen att göra, håller f. n. på att utredas inom riksförsäkringsverket, och verket räknar med att kunna lägga fram förslag i ämnet i halvårsskiftet. Vi hoppas att man då skall kunna finna en rimlig lösning på denna ingalunda lättlösta fråga. Jag hemställer om bifall till utskottets hemställan även här, vilket innebär avslag på reservationen 12. Slutligen finns det också några särskilda yttranden som jag här inte har tagit upp till behandling. Beträffande dem ber jag att få hänvisa till vad utskottet har anfört under resp. punkter.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

Herr talman! Det fanns inte mycket att polemisera mot i herr Fredrikssons anförande. Anledningen till att jag nämnde att en socialförsäkring oftast inte blir riktigt bra förrän moderater och mittenpartister har fått hyfsa till den var helt enkelt att det för mig, som jobbar med socialpolitik, känns ganska förnedrande att få höra från framstående socialdemokrater att vi för det mesta arbetar emot all social utveckling här i landet. Det var då frestande för mig att i detta sammanhang, där vi har puttat utvecklingen framåt, ta upp den saken. Huvudsaken är, herr Fredriksson, att när vi borgerliga är eniga och lottning hotar, så är det alltid fråga om en förbättring av de framlagda sociala förslagen. Det är det väsentliga. Vi har från moderat håll inte sysslat så mycket med att räkna upp ersättningstiderna i det här systemet. Den enda uppräkning vi föreslår är en höjning från sju till åtta månader av ersättningstidens längd, och det gör vi av känt skäl. Vi vill också höja tiden för ersättning från föräldraförsäkringen till tolv månader, alltså ett år. Det beror på att vi har den ersättningen som en grundplåt i ett system med vårdnadsersättning för föräldrar till småbarn upp till tre år. I övrigt har vi inte sysslat med uppräkningar, som folkpartiet och vpk gjort på många ställen. Det är också frestande att räkna upp gränserna här, för man kan alltid säga att de är för lågt satta. Det kan man nämligen säga var man än sätter gränsen. Man lämnar faktiskt inte heller en 14 åring med 40 graders feber ensam, fru Lantz. Problemet är alltså detsamma var man än sätter gränsen. Vi har från moderat håll försökt koncentrera oss på att skapa mera rättvisa i systemet. Ta t.ex. det förhållandet att en biologisk moder utan någon som helst arbetsinkomst får 25 kr. om dagen under sju månader, medan en adoptivförälder utan inkomst får 25 kr. om dagen i bara 20 dagar. Det är sådana rättvisesynpunkter vi har försökt att anlägga på det här försäkringssystemet.
Nr 119 Herr talman! Utskottets ordförande gjorde ett mycket vänskapligt hållet inlägg. Jag skall bara ta upp en enda sak, och det gäller den förstärkning av pappans möjligheter att vara hemma också vid första barnets födelse, LK som vi har föreslagit i en reservation. Herr Fredriksson sade att utskottet — Föräldraförsäkringinte kunde vara med om ett så radikalt steg. Ja, är det så radikalt? en m.m. Det är klart att man kan säga att det är uttryck för en princip som är radikal, nämligen att mamman och pappan båda har ansvar för och båda skall ta del i barnets skötsel redan från början, så långt det är möjligt. Om det är den radikalismen som man i utskottet är rädd för beklagar jag det. Men att det skulle få några särskilt omfattande praktiska nackdelar eller dra några stora kostnader kan jag inte inse, om det var det herr Fredriksson avsåg. Vad vi har föreslagit nu är att den rätt till tio dagars ledighet som familjen har om barnet blir sjukt, också skall få utnyttjas för att pappan skall kunna vara hemma när mamman och barnet kommer hem från BB. Det kan väl inte vara ett så djärvt steg, att man skall behöva tveka inför det, bara med hänvisning till en mycket abstrakt princip, nämligen att det skall gälla en vårdsituation. Det finns en annan princip som måste vara viktigare, att vi så mycket som möjligt skall underlätta en utveckling för jämlikhet mellan kvinnor och män. Ingen kan bestrida att den utvecklingen underlättas om pappan får vara hemma från början, i varje fall en vecka eller några dagar, så att han kan ta del i barnets skötsel. Annars blir det lätt så att mamman, som har lärt sig en del på BB, skall göra allting med barnets skötsel, därför att hon annars blir så nervös för att någonting skall gå tokigt. Så har man från början slagit fast att det är mamman som har ansvaret för barnet, pappan skall göra annat och dra hem pengar till hushållet. Är det inte viktigare att följa principen om jämlikhet? Skulle inte det vara skäl att omedelbart ge pappan rätt att använda de sjukdagar, som han ändå har möjlighet att ta ut, även vid detta tillfälle? Utskottet håller upp den abstrakta principen att det inte är någon vårdsituation. Det påminner om det resonemang man hade, men nu har lämnat, när det gällde möjligheterna att ta ut föräldraledigheten senare, när barn ligger på sjukhus. Där fanns det också en del principer om att mamman skulle vara ledig i omedelbar anslutning till förlossningen osv. Detta har man nu övergivit för att ge litet mer utrymme åt praktisk mänsklighet och sunt förnuft. Det borde man ha gjort omedelbart, och det borde man göra också när det gäller den här frågan.
Herr talman! Vpk har också i sin motion sagt, herr Fredriksson, att en differentiering av ersättningstidens längd förefaller rimlig. Om en familj har tre barn blir givetvis en förälder tvungen att vara hemma fler dagar på grund av barns sjukdom än om familjen bara har ett barn. Mig veterligt saknas emellertid utredningsmaterial i denna fråga. Jag förmodar att regeringen har tyckt att en differentiering verkat rimlig 45 och att man mer eller mindre har höftat till antalet dagar. Barn är sjuka mycket mer än vad både herr Fredriksson och regeringen tror — 27 dagar i genomsnitt är daghemsbarnen sjuka. Vpk-kravet om 20 dagars ersättningstid är alltså mer än väl motiverat. Sedan till åldersgränserna. Menar herr Fredriksson och även herr Ringaby verkligen att en 11-åring skall kunna klara sig själv vid sjukdom? Är det rimligt att kräva det av en 11-åring? Det förhållandet att inte ens en 14-åring klarar av att vara hemma vid sjukdom får inte innebära att man låter 11-åringen vara det. Förmodligen har en 11-åring generellt sett mer behov av omvårdnad vid sjukdom än en 14-åring, även om jag inser att även 14-åringen i vissa situationer behöver omvårdnad. Vpk-kravet är alltså mer än väl motiverat när det gäller åldersgränsen, och det är självklart att den skall gälla också för adoptivbarn. Vpk:s krav skulle inte bli särskilt kostnadskrävande. De flesta familjer har efter 10 års äktenskap bara 1,4 barn. Men kostnaden måste förstås — det glömmer både regeringen och herr Fredriksson gärna bort — vägas mot behovet av att höja åldersgränsen till 14 år och förlänga ersättningstiden. Det är i denna fråga förmodligen samma förhållande som när det gäller utbyggnad av daghem och fritidshem — det är så att säga fel människor som bestämmer. I fullmäktige och kommunstyrelser sitter ofta äldre män som aldrig har känt behovet av daghem. I riksdagen föreligger, tråkigt nog, förmodligen samma förhållande. Hur många män här har t.ex. stannat hemma för att vårda ett sjukt barn? Den tiden är för de flesta riksdagsledamöter för länge sedan förbi. Och det kan vara en förklaring till den kallsinnighet som visas i denna fråga och till den blindhet som råder inför ett dokumenterat behov.

Herr talman! Jag har gjort den reflexionen att alla partier ansluter sig till de väsentliga riktlinjerna i fråga om den principiella inställningen i propositionen. Men visst kan det finnas önskemål om ytterligare förbättringar, den saken är alldeles klar. Sådana önskemål har vi väl alla. Men det gäller att göra en avvägning och en prioritering av vilka förmåner vi i första hand skall satsa på, och då kommer vi aldrig ifrån kostnadsfrågan. Fru Skantz säger att ett genomförande av vpk:s krav inte skulle kosta så mycket och att det måste vägas mot behovet. Det resonemanget kan man föra om alla förmåner inom socialförsäkringssystemet. Det kan vara riktigt att just den här detaljen inte kostar så mycket, men om man summerar ihop vpk:s alla förslag till kostnadsökningar förmodar jag att man kommer upp i avsevärda belopp. Både fru Skantz och herr Romanus tillmäter den här åldersgränsen mycket stor betydelse. Jag kan emellertid inte förså annat än att deras förslag i viss mån är överbud. Om regeringen hade föreslagit tolv år förmodar jag att folkpartiet kanske hade föreslagit en höjning till fjorton år och att vpk eventuellt gått ännu längre. Men någonstans måste man — Nr 119 dra gränsen. Jag anser att den gränsdragning som föreslås i propositionen Torsdagen den och den gränsdragning som utskottet kommit fram till när det gäller 6 maj 1976 adoptivföräldrar innebär en väsentlig förbättring av de förmåner som —K tidigare gällt inom föräldraförsäkringen och som även de i och för sig — Föräldraförsäkringvar mycket bra. De förbättringar som föreslås i propositionen medför — en m.m. en kostnadsökning på 100 milj.kr., och detta belopp har utskottet ytter ligare plussat på med 25 milj.kr. Det tycker jag inte är så illa.
Herr talman! Jag kanske kan få dubbla repliker, eftersom jag i den här debatten har fått dubbla efternamn! Vpk har många gånger både i sådana här debatter och i ekonomiska debatter påtalat behovet av eri omfördelning av samhällets resurser. Vi vill alltså ha en helt annan ekonomisk politik. Inom vår ekonomiska politik ryms väl dessa förslag och de förslag som vpk i andra sammanhang fört fram. Det torde vara känt för kammarens ledamöter att vi vill beskatta kapitalet på ett helt annat sätt än vad övriga partier vill. Vi vill skära ned på försvarskostnaderna, något som herr Romanus så riktigt för en stund sedan påpekade. Vi vill inte vara med om att ge 11 miljarder i gåvor och subventioner till företagen. Vi har alltså klart redovisat varifrån vi vill ta pengarna till angelägna reformer på olika områden.
Herr talman! Det är klart man kan säga, att det är ett överbud att föreslå tolv år i stället för tio år, som gräns för föräldrarnas rätt att få vara hemma när ett barn är sjukt och att ett förslag om att sätta gränsen vid fjorton år är ett ännu större överbud. Det finns ingen absolut gräns, det kan i barnets alla åldrar uppstå behov för föräldrarna att vara hemma. Jag har också sagt att det är möjligt att man skall gå vidare över tolvårsgränsen. Men ingen kan väl bestrida att det är en stor skillnad mellan en sjuk tioåring och en sjuk fjortonåring, vid de normala sjukdomar som barn har när de är sjuka i hemmet. Jag tror att var och en som har personlig erfarenhet kan intyga att en tioåring som ligger hemma i hög feber — det kan barn lätt få i den åldern — inte kan klara sig själv, medan däremot en 13-14-åring mycket ofta kan göra det. Det är just i åldern 10-11 år som det är så känsligt. Det är därför vi anser att det är viktigt att man inte nöjer sig med tio år, utan omedelbart tar ett steg vidare för att ge föräldrarna möjligheten att vara hemma. 10-11 åringar är inte så stora att de kan klara sig själva. De är inte heller så stora att de kan vara utan besök av föräldrarna när de ligger på sjukhus, och därför bör även resekostnadsersättning utgå för sådana besök. Om jag var beredd att avstå från ett svenskt försvar skulle jag naturligtvis kunna föreslå ytterligare ett antal reformer, som nu inte är möjliga att genomföra. Det som inte går ihop är att dessa flygplan skall räcka till så förskräckligt mycket. De påminner om galten Särimner, när 47 de kommer i vänsterpartiet kommunisternas tappning.
Herr talman! Tillåt mig att ödmjukt be fru Lantz om ursäkt för att jag råkade kalla henne fru Skantz. Jag är inte säker på att fru Skantz uppskattar det. Vi skall väl inte så mycket diskutera de besparingsåtgärder som vänsterpartiet kommunisterna föreslagit, för det är väl ändå så, fru Lantz - nu skall jag säga det rätta namnet — att det är ganska orealistiska förslag som inte kommer att kunna genomföras här i riksdagen. Till herr Romanus vill jag endast säga att visst är det en viss skillnad mellan en tioåring och en tolvåring vid sjukdom. Tolvåringen är litet äldre och kan kanske klara sig litet bättre, men jag tycker inte att man skall överdriva denna skillnad. Föräldraförsäkringen har, som jag redan sagt, inte varat så länge. Den har utbyggts och förbättrats undan för undan. En utredning har tillsatts som skall följa upp hur försäkringen verkar, och denna utredning kommer säkerligen att föreslå ytterligare förbättringar. Oavsett detta kan inte föräldraförsäkringen klara alla situationer vid ett barns sjukdom. Om ett barn, som fru Lantz sade, ligger i 40 graders feber, då måste barnet ha tillsyn — det må sedan gälla en elvaåring, en tolvåring eller kanske t.o.m. en fjortonåring. Då får man vidta andra åtgärder — det är alldeles tydligt. Vi tycker emellertid att denna försäkring har en mycket stor uppgift att fylla. Det är en viktig och bra försäkring, och det är inte minst vi socialdemokrater glada över. Vi hoppas också att den ytterligare skall kunna förbättras, men som jag sagt tidigare så får man avvakta det praktiska resultatet av det arbete som pågår i den arbetsgrupp som regeringen har tillsatt.

Herr talman! Det betänkande som vi nu diskuterar är ett bra exempel på ett ärende där inte enbart regeringen dikterat och styrt besluten. På en rad punkter har förslag som tidigare förts fram i riksdagen nu blivit tillgodosedda. Det är svårt att tro att riksdagen hade kunnat få ett så här starkt inflytande om regeringen haft en klar majoritet bakom sig i riksdagen. Jag vill med detta konstatera att ur demokratisk synpunkt är det glädjande att riksdagen på detta sätt kan balansera den makt som innehavet av regeringsställningen innebär för regeringspartiet. Jag är övertygad om att eftersatta gruppers intressen därigenom bättre kunnat tillgodoses. Jag skall försöka att kortfattat peka på några konkreta frågeställningar som vid olika tillfällen tagits upp i riksdagen och där kraven nu kunnat beaktats. Det är bl.a. en rad centerkrav som fått utskottets gehör i det nu aktuella betänkandet. Det är dessa framgångar som gjort att vi från centerns sida inte funnit anledning att lämna några reservationer till betänkandet. Vi är först och främst glada över att kravet på ersättning för resekostnader till föräldrar som besöker sina barn på sjukhus har tillgodosetts. Skälen är starka för att föräldrarna skall få möjligheter till täta kontakter med barn som vistas på sjukhus. Det är säkert så att man därigenom underlättar — särskilt för de mindre barnen — att klara de påfrestningar som en sjukhusvistelse innebär. Särskilt väl motiverad är denna ersättning ur jämlikhetssynpunkt. För föräldrar boende i mindre samhällen och i glesbygder, där man i regel har långa avstånd till sjukhusen, är resekostnaderna ofta stora. Flera års centerinitiativ i denna fråga är nu beaktade. Förslagen i betänkandet innebär också att kontakten mellan föräldrar och barn stärkts på olika sätt. Det är bra att föräldrarna fått större möjligheter att vara tillsammans med sina barn när de börjar i daghem, fritidshem eller kommunala familjedaghem. Denna samvaro med någon av föräldrarna gör det lättare för barnen att anpassa sig till dessa nya miljöer. Även i detta avseende ligger alltså betänkandets förslag i linje med krav som tidigare förts fram från centern. Lika väl överensstämmer förslaget om utökad rätt för föräldrar att ta hand om sjukt barn i hemmet med tidigare centerinitiativ. Vid flera tillfällen har vi ansett att ersättningstiden för tillfällig vård av barn bättre borde anpassas till antalet barn i familjen. Detta krav tillgodoses nu genom att ersättningstiden utökas till 12 dagar för ett barn, till 15 dagar för två barn och till 18 dagar för tre barn eller flera. Det innebär att föräldrarnas rätt att vara hemma hos barnen när så krävs anpassas bättre till behovet. Vi har också pekat på de svårigheter som kan uppstå, när hemarbetande förälder med små barn blir sjuk. Nu blir detta problem mindre genom att den förvärvsarbetande föräldern i dessa fall ges rätt till föräldrapenning. Det innebär en rättvisare behandling av familjer med hemarbetande förälder. Vi hälsar även denna förändring med tillfredsställelse. Rätten för föräldrar att disponera föräldrapenningen har av regeringen begränsats till 270 dagar efter barnets födelse. Det ligger enligt vår mening klara nackdelar i ett sådant system. Om barnet på grund av sjukdom tvingas att vistas en längre tid på sjukhus, inkräktar detta på föräldrarnas rätt att vara hemma hos barnet när det kommer hem från sjukhusvistelsen. Behovet av samvaro mellan barn och föräldrar kan rimligtvis inte minskas av att barnet legat på sjukhus de första månaderna av sitt liv. Inte heller sjukdom hos föräldrarna får vara ett hinder för dem att efter sjukdomstiden använda de 210 dagar som föräldraförsäkringen ger rätt till för vård av barnet. Det är nu glädjande att utskottet i enighet har kunnat ta bort den helt omotiverade gränsen på 270 dagar. Denna förändring innebär inga ökade kostnader. Den ger sjuka föräldrar eller sjukt barn i princip samma rätt till gemensam samvaro som de barn och föräldrar har som är friska. Den kanske största reträtten i fråga om föräldraförsäkringen tvingas regeringen acceptera när det gäller adoptivföräldrars rätt till föräldrapenning. I praktiken innebär den s.k. 270-dagarsgränsen att adoptivföräldrar Det bör i detta sammanhang klargöras att de flesta adoptivbarn är äldre än nio månader när de adopteras. Det innebär alltså att de flesta adoptivföräldrar utestängs från den föräldrapenning som biologiska föräldrar har rätt till. Varken regeringen eller någon annan har kunnat anföra några rimliga skäl för att inte adoptivföräldrar skulle få samma rätt att ägna tid åt vård av sina barn. I verkligheten har just dessa barn ett särskilt stort behov av en nära kontakt med sina nya föräldrar. Det stora flertalet adoptivbarn är som bekant utländska barn som kommer från helt andra miljöer. Dessutom är de ofta i dålig kondition såväl fysiskt som psykiskt. De behöver alltså allt stöd som de kan få av sina nya föräldrar. Vi är flera motionärer som hos utskottet i stort sett har vunnit gehör för våra motionskrav på att adoptionsföräldrar skall få långt generösare möjligheter till föräldrapenning. Enligt utskottets mening bör föräldrapenningen utgå under 210 dagar räknat från den dag då det adopterade barnet anländer till den nya familjen. Utskottet har visserligen stannat för en begränsning av ersättningen till barn under sju år. Det bör då sägas att den helt övervägande andelen adoptioner sker före sjuårsåldern. Vi från centern betraktar utskottets förslag till utökad föräldrapenning till adoptionsföräldrar som en stor framgång. I motionerna 1195 och 1212 tas frågan upp om generösare villkor för föräldrar som vårdar handikappat barn. Det finns starka skäl för att tillgodose detta krav. Med hänsyn bl.a. till att familjestödsutredningen fortsätter sin utvärdering av erfarenheterna av föräldraförsäkringen har vi emellertid inte funnit att tidpunkten nu är den rätta för att ta definitiv ställning till dessa motioner. Vi ser det som en självklarhet att utredningen inte kan gå förbi denna fråga i sitt fortsatta arbete. Centerledamöternas särskilda yttrande angående vårdbidrag kommer fröken Pehrsson att behandla i sitt anförande. Sammanfattningsvis har alltså följande centerkrav på det familjepolitiska området blivit tillgodosedda i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 30: Först och främst har förslaget om rätt till reseersättning för föräldrar som besöker sjukt barn på sjukhus tillstyrkts. Lika viktigt är det att föräldrarna kommer att ges ökade möjligheter att underlätta barnens första kontakt med daghem och fritidshem. Även den utökade ersättningstiden för föräldrar som behöver vara hemma när barnen är sjuka är en angelägen förbättring på familjepolitikens område. Alla föräldrar får nu rätt att vara hemma hos sina barn under 210 dagar, även om föräldrarna eller barnet under en tid vistas på sjukhus. Slutligen ges nästan alla adoptivföräldrar rätt till föräldrapenning och därigenom bättre möjligheter att vara hemma och ta hand om sina barn när det är mest angeläget, dvs. under den första tiden efter adoptionen. Vi är från centerns sida glada över att så många och väsentliga cen terkrav kunnat beaktas i detta betänkande, och därför yrkar jag bifall - Nr 119

Herr talman! När föräldraförsäkringen infördes betonade jag från denna = Föräldraförsäkringtalarstol att det var en angelägen och ur internationell synpunkt unik — en m.m. reform vi fattade beslut om. Jag står fortfarande fast vid den åsikten trots att jag till det nu föreliggande betänkandet har fogat två särskilda yttranden. Det ena yttrandet gäller rätt till föräldrapenning vid första barnets födelse. Jag kan i det sammanhanget dela herr Romanus uppfattning att det är angeläget att båda föräldrarna skall ha ansvar och att båda skall ta del av barnets skötsel redan vid första barnets hemkomst. Familjepolitiska kommittén var inne på den linjen när den lade fram sitt betänkande 1972. Jag skall emellertid inte fördjupa mig mera i just det här särskilda yttrandet utan bara peka på att jag hoppas att den huvudprincip som herr Fredriksson talade om när det gäller vårdansvar kommer att undanröjas inom en snar framtid och att det kommer att införas rätt för båda föräldrarna att gemensamt vårda sitt barn den första tiden. Jag utgår ifrån att det inte är ett nytänkande som behövs utan att budgetskäl har varit avgörande när utskottet inte nu velat införa denna rättighet. I fråga om ersättningstidens längd finns det två motioner, den ena av fröken Mattson m.fl. och den andra av fru Lundblad m.fl. I båda motionerna framförs att det är angeläget att ersättningstiden vid barnsbörd förlängs från nuvarande sju månader till åtta månader. I båda motionerna hävdas vidare att en generell utökning av ersättningstiden till åtta månader inte bör vålla problem på arbetsmarknaden, medan däremot avkortning av arbetstiden för småbarnsföräldrar uppenbarligen åstadkommer sådana problem. Jag har skrivit mitt särskilda yttrande på denna punkt därför att jag delar motionärernas uppfattning därvidlag. Det finns risk för att en ledighet på åtta månader, om den utnyttjas enbart av kvinnor, får negativa följder för jämställdheten mellan män och kvinnor både i hemmet och på arbetsmarknaden. Man kan beklaga att så få män har utnyttjat rätten till föräldrapenning under den tid föräldraförsäkringen har funnits. Det har inneburit att de förväntningar man hade då försäkringen infördes inte har infriats. Därför är det angeläget, om det finns en far i familjen, att han utnyttjar minst trettio dagar av ersättningstiden. Det är av stor vikt för förutsättningarna att skapa en nära och tidig kontakt. Motionärerna pekar på — och även jag i mitt särskilda yttrande — att om en kvotering blir genomförd kommer det att vara självklart för fäderna att de tar sin del av föräldraansvaret. Arbetsgivarna kommer då inte att ha samma möjligheter att utöva utpressning mot en far som vill vara hemma och utnyttja föräldraförsäkringens förmåner. naders ledighet i samband med barnsbörd var att föredra, därför att många kvinnor på grund av arbetets art är tvingade att ta ut föräldrapenningen redan två månader före nedkomsten. Familjestödsutredningen har kommit fram till samma tidsgräns, men pekar på angelägenheten att ingen förälder får utnyttja mer än sju månader. En kvinna som står i ett hårt arbete och måste avbryta detta redan två månader före nedkomsten har med nuvarande regler fem månader kvar av ersättningstiden. Eftersom det är svårt att få in ett barn i barnomsorgen innan barnet nått sex månaders ålder, uppstår ett vakuum på en månad. Detta är en försörjningsfråga för många grupper i samhället. Jag är något förvånad över att herr Romanus — förlåt, herr Ringaby tyckte att motionen 2231 var så underlig. Han sade att dogmatismen har fått gå före omtanken om barnfamiljerna. Nej, herr Ringaby, tvärtom ser vi en linje här. Vi vill hjälpa föräldrarna att få möjligheter att lära känna sitt barn redan från början. Vi har också pekat på att detta måste ses som en försörjningsfråga. Det finns ett hinder, och det är kvalifikationsreglerna och garantibeloppet.

Vi utgår ifrån att familjestödsutredningen skall titta på dessa frågor och att det kan bli en ändring på den punkten. Herr Romanus talar om förlängning av föräldrapenningen till en åttonde månad. Jag är kanske något förvånad över att inte herr Romanus också kan se det berättigade i att en kvotering kommer till stånd. Om man nu vill verka för jämställdhet mellan män och kvinnor och för att båda skall ha ansvar och båda ta del i barnets skötsel, då räcker det inte att ställa sig välvillig när det gäller endast det första barnet. Det måste gälla även det andra, tredje och kommande barn. Jag anser att det är otroligt viktigt att man på något sätt styr möjligheterna för fäderna. Det finns så mycket traditionellt tänkande att övervinna, och vi bör genom lagstiftning hjälpa till med detta. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan.

Herr talman! Dogmatismen får gå före omsorgen om barnen, sade jag, och det gällde kvoteringen av åttamånadersledigheten, som innebär att ingen förälder får ta ut mer än sju månaders ledighet. Den åttonde skall andre föräldern ta ut. Detta förslag blir inte bättre av många instäm Nr 119 manden, fru Håvik. Jag ställde nämligen frågan: Hur går det för en hemmafru som icke har något arbete och alltså får 25 kr. om dagen i föräldrapenning? Hon sköter sitt barn i sju månader. Vad händer sedan I enligt ert förslag? Den åttonde månaden måste tas ut av mannen. Men = Föräldraförsäkringmannen får icke uppbära föräldrapenning efter sin inkomst, om hustrun — en m.m. icke är sjukpenningplacerad över 25 kr., och det är ju inte en hemmafru. Hon har 25 kr. om dagen. Mannen måste alltså, om han är hemma, en månad att leva på 750 kr., och det är ekonomiskt omöjligt för en make med hemmafru som inte har någon inkomst. Hur skall man då göra med den åttonde månaden? Skall maken gå hem och förlora hela sin inkomst för att få vara ledig den här åttonde månaden eller skall hustrun i nåder få fortsätta att uppbära föräldrapenning på 25 kr. en månad till? Det är denna ojämlikhet som ni skapar mellan familjer där båda makarna arbetar och familjer där det finns en hemmafru. Det här är sannerligen inget jämlikt förslag, fru Håvik.
Herr talman! Nog vet jag att socialdemokraterna åtminstone sedan i går är angelägna om att blanda ihop folkpartiet och moderaterna, men någon liten skillnad är det fortfarande kvar mellan herr Ringaby och mig — bl.a. just på den punkten som fru Håvik till slut riktade en fråga till mig om. Fru Håvik frågade varför jag är så främmande för att man måste ha en kvotering eller obligatorisk uppdelning av föräldraledigheten, om jag nu vill att den skall utnyttjas av båda makarna. Jag är inte så främmande för den tanken, fru Håvik. I en motion till en tidigare riksdag har jag faktisk föreslagit att man just skulle undersöka olika metoder för att stimulera till en uppdelning. Men en sådan här obligatorisk uppdelning har vissa nackdelar. Det kan man inte bortse ifrån. Man riskerar t.ex. att det faktiskt går ut över barnen, så att ledigheten inte utnyttjas alls, om nu mannen sätter sig på tvären eller om han har ett yrke som gör det svårt för honom att ta ledigt. Dessutom kan det hända att det upplevs som orättvist av familjen. Därför har vi i folkpartiet ansett att man i första hand bör satsa på frivillig uppdelning, så får erfarenheterna visa om det blir nödvändigt med en hårdare styrning. Rätten till ledighet har inte utnyttjats av så många fäder ännu. Det är en besvikelse. Men jag vet inte riktigt vad man hade väntat sig. Det krävs ju trots allt för många människor ett nytänkande. Antalet fäder som utnyttjar rätten till ledighet har ökat från någon procent första halvåret till 6 96 — det är den senaste uppgift som jag har sett. Det är inte särskilt imponerande. Men om ökningen fortsätter kan vi kanske på frivillig väg uppnå ungefär lika mycket som man skulle vinna med lagstiftning och det är i så fall att föredra. Annars är jag för min personliga del inte främmande för att man får tillgripa längre gående styrnings 53 metoder, för att dels få fäderna att ta sitt ansvar, dels ge dem ett argument gentemot arbetsgivarna, som fru Håvik sade. Jag tycker som liberal att man i första hand skall satsa på männens ansvarskänsla och önskan att frivilligt ta del i barnens skötsel. Men man skall underlätta detta, och det kan fru Håvik göra genom att rösta på vår reservation om att pappan skall få rätt att utnyttja de här tio dagarna i samband med första barnets födelse. Jag har litet svårt att följa med när fru Håvik utgår ifrån att det bara är budgetskäl som här varit avgörande. Hörde inte Doris Håvik vad utskottets ordförande sade, nämligen att det finns en princip här som man inte vill rubba på och att det är den som har varit avgörande. Det är ju inte fråga om några budgetskäl. Fäderna har redan rätt till de här tio dagarna. Frågan är bara: Skall man få utnyttja dem också när första barnet föds?

Herr talman! Jag beklagar den hopblandning av herrar Ringaby och Romanus som jag gjorde. Skillnaden är avsevärd. Herr Romanus kan dessa frågor, och därför är det ganska stimulerande att debattera dem med herr Romanus. Skillnaden, säger herr Romanus, är att vi socialdemokrater vill ha en hård kvotering omedelbart. Herr Romanus kan tänka sig en kvotering om man konstaterar att rätten till ledighet inte utnyttjas i den omfattning som man hade utgått ifrån och hoppats på. Jag delar uppfattningen att det var svårt att bedöma i vilken omfattning föräldraförsäkringen skulle utnyttjas av fäderna, inte minst mot den bakgrunden att det finns ett traditionellt mönster och ett könsrollstänkande i dessa frågor. Men herr Romanus vill också gå vidare, till att vi skall kunna bygga ut föräldraförsäkringen. Någonstans tror jag att vi måste börja, om vi över huvud taget skall kunna bryta dessa traditioner och detta könsrollstänkande. Det pekas på att en del inte kan utnyttja ledigheten, av olika skäl. Motionärerna har också skrivit att det finns undantag. Exempelvis skall ensamstående förälder självfallet ha rätt att utnyttja de åtta månaderna. Det kan också finnas andra skäl — långvarig sjukdom m.m. — som gör att fadern inte kan ta den åttonde månaden på sin lott. Men det är barnet som står i centrum, det är barnets möjligheter att få ha föräldrarna hemma så lång tid som möjligt som ligger bakom motionärernas önskemål. Det har i debatten pekats på att sjömanshustrun som har maken på andra sidan havet inte skulle få rätt till mer än sju månader. Den som sade det har läst motionen mycket dåligt. Jag skall inte än en gång läsa upp vad som står i motionen 555 beträffande kvalifikationsreglerna och garantibeloppet. Utskottet har gjort ett klart uttalande — och jag vill minnas att herr Ringaby också betonade vikten av att reglerna blev ändrade och ville ställa sig bakom motionen. Jag fick uppfattningen att herr Ringaby sade sig kunna ansluta sig till Nr 119 den skrivning vi gjorde. Det är det familjestödsutredningen skall se över Torsdagen den —- så att en förälder inte skall behöva stanna hemma med mindre kom 6 maj 1976 han eller hon har rätt att få. Föräldraförsäkring Skall vi tala om arbetsmarknadsfrågor så vill jag framhålla att det är en m.m. mycket viktigt att vi ser till att det inte enbart blir kvinnan som stannar hemma den längre tid som det eventuellt kan bli fråga om i fortsättningen. Det skapar svårigheter för henne på arbetsmarknaden och i en eventuell fortsatt karriär. Hon blir fortfarande den diskriminerade.
Herr talman! Det är ett utomordentligt billigt argument att påstå att jag inte kan de här frågorna. Sedan svarar inte fru Håvik på min fråga. Jag skall läsa högt ur lagtexten på s. 13, fru Håvik. Där står det: ”Ha föräldrar gemensamt barn i sin vård, utgår föräldrapenning över garantinivån till fadern endast under förutsättning att även modern är —--- försäkrad för sjupennning som överstiger garantinivån.” Det betyder alltså att en hemmafru utan arbete får sin ersättning från föräldraförsäkringen i sju månader. Vad händer sedan med den åttonde månaden, som fru Håvik säger att modern inte får ha kvar — den skall mannen ha? Då måste han gå hem och får bara 25 kr. om dagen. Han förlorar alltså nästan hela sin inkomst. Han kan ha vida mycket större inkomst än 700 kr. i månaden. Det är det problemet jag har tagit upp, fru Håvik, och frågat hur ni skall göra på den punkten. Det här är orättvist mot familjer med hemmafruar och gynnar dem som har förvärvsinkomst. När fru Håvik försöker krypa ifrån det med att påstå att jag inte kan denna fråga dömer hon sig själv.
Herr talman! Efter fru Håviks senaste inlägg, som var så vänligt, är det omöjligt för mig att gå i polemik — i synnerhet som fru Håvik inte gav ett enda skäl emot att rösta på reservationen 6, som skulle ge fadern större möjligheter att vara hemma vid första barnets födelse. I stället gav hon ett skäl för det, nämligen när hon sade: Någonstans måste vi börja. Just det! Här kan vi börja utan att det kostar särskilt mycket, eftersom familjen redan har rätten att utnyttja dessa tio dagar. Frågan är bara: Skall man få göra det, efter fritt val, också när första barnet föds? Jag får väl fatta inlägget så, att om Doris Håvik och de som instämmer med henne tycker att man måste börja någonstans, kan man börja med att rösta på reservationen 6, som ju ligger helt i linje med både vad Doris Håvik sade i sina inlägg och vad som står i hennes särskilda yttrande.

Herr talman! Det är självklart att jag vet, herr Ringaby, att vad som står i lagtexten är det som gäller i dag. Utskottet har ju också i sitt betänkande skrivit att man med anledning av motionen 555 av fru Ohlin m.fl. skall se över nuvarande regler och lägga fram förslag till ändring. Jag vill till kammarens protokoll läsa in ett avsnitt av det särskilda yttrandet nr 2 och vill rikta dessa ord till såväl herr Ringaby som herr Romanus.

I övrigt är det i dessa två yttranden klart utsagt vilket som bedöms vara den mest angelägna frågan.
Herr talman! Lagen om allmän försäkring 9 kap. 4§ innehåller bestämmelser om rätt till vårdbidrag för handikappade barn.

Till skillnad från de olika formerna av folkpensionering och tilläggsförmånen barnpension till folkpensionen utgår inte vårdbidrag i de fall barnet bor i annat enskilt hem än föräldrahem, vårdhem m.m. på bekostnad av landstingskommun eller kommun som ej tillhör landstingskommun. Inte heller kan vårdbidraget numera utbetalas till vårdnadshavare vid boende i annat enskilt hem. I motionen 1975/76:1181 från centern och folkpartiet påpekas att dessa bestämmelser ej är tillfredsställande. Motionärerna anser att man — i de fall då vård i föräldrahemmet inte är möjlig — bör öka möjligheterna till rekrytering av andra lämpliga enskilda hem och därigenom söka åstadkomma en rättvisare fördelning av kostnaderna mellan å ena sidan staten och å den andra landsting-kommun. Detta kan enligt motionärerna ske genom att man utger vårdbidrag även vid vård i annat enskilt hem. Utskottet besvarar motionen med att tala om hur likalydande motioner behandlats 1974 och 1975 och pekar på att dessa motioner har avslagits. Men inte med ett ord motiveras varför motionerna avslagits. Det är väl att ta litet för lätt på problemet. Det är ganska svårt att förklara för Nr 119 människor att vårdbidrag utgår för handikappat barn om föräldrar vårdar Torsdagen den det — men om fosterföräldrar vårdar barnet utgår inte vårdbidrag. Då 6 maj 1976 måste landstinget svara för kostnaderna. ERNER TT Vi har från centern och folkpartiet i ett särskilt yttrande pekat på de — Föräldraförsäkringhär problomen, och vi förutsätter att familjestödsutredningen snabbt prö — en m.m. var frågan om fosterföräldrars rätt till vårdbidrag och föreslår de ändringar av gällande bestämmelser som kan finnas påkallade. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Jag vill i all korthet kommentera motionerna nr 210 och 404 som behandlas i föreliggande utskottsbetänkande. I motion nr 210 hemställer jag att riksdagen hos regeringen anhåller om att förlängd tid för föräldrapenning skall utgå även i de fall då föräldern på grund av sjukdom i samband med barns födelse inte kunnat ta hand om barnet. Denna motion har föranletts av situationer, där en ensamstående förälder tvingas till sjukhusvistelse i samband med sitt barns födelse och därmed inte haft möjlighet att ta hand om barnet under sjukdomstiden. I ett sådant fall bör en förlängning av tiden för föräldrapennings utbetalande ske, vilket också uppmärksammats av såväl departementschefen som socialförsäkringsutskottet. Föreliggande utskottsbetänkande tillgodoser de önskemål som jag framförde i motion nr 210, en motion som väcktes vid riksmötets början och således innan departementschefen framlagt sin proposition. Låt mig uttala min tillfredsställelse med att denna stora orättvisa därmed undanröjes. I motion nr 404 har jag återigen aktualiserat önskemålet att när det gäller handikappat barn som bor i s.k. vistelsehem och som går i hörselklass resp. hörselförskola och som under ferier, helger och vid andra tillfällen vistas i föräldrahemmet, vårdbidraget för ifrågavarande tid skall utgå till vårdnadshavaren. Som jag framhållit i min motion har dessa barn i vissa hänseenden större behov än andra barn av kontakt med föräldrar resp. förälder, varför starka skäl talar för att vårdbidrag bör utgå för den tid de vistas i sina hem och att bidraget bör utgå till dem som under tiden haft vårdnaden. Jag tycker att reglerna skall vara desamma som när det gäller barn som vistas vid statlig specialskola. Barn vid statlig specialskola erhåller vid vistelse i hemmet vårdbidrag, under det att barn som går i hörselklass inom det reguljära skolväsendet resp. hörselförskola och som är inackorderade i s.k. vistelsehem inte erhåller vårdbidrag under tid de vistas i hemmet. Detta är enligt min mening en orättvisa som bör rättas till. Jag har i motion nr 404 begärt tilläggsdirektiv till familjestödsutredningen för att därmed få denna fråga utredd. Enligt utskottets mening kommer emellertid vårdbidragsfrågan för barn som vistas i s.k. vistelsehem att bli föremål för övervägande i familjestödsutredningen, och av utskottets skrivning framgår att utredningen i sitt arbete också kommer att pröva frågan om vårdbidrag i de fall som åberopas i min motion. Mot detta, herr talman, har jag inget att erinra. Mitt förslag om tilläggsdirektiv bortfaller därmed, men vad jag skulle önska vore att utredningen snarast måtte utreda denna fråga som, även om den är förhållandevis liten, dock för den som berörs är mycket viktig.

Herr talman! Det var ju familjepolitiska kommittén som i sitt slutbetänkande 1972 föreslog att moderskapsförsäkringen skulle omvandlas till en föräldraförsäkring. I samband med utredningen hade vi mycket ingående diskussioner om ledighetens längd, och vi stannade vid det tillfället för åtta månader. Vi ansåg att det otvivelaktigt skulle innebära en belastning för kvinnorna när det gällde deras möjligheter på arbetsmarknaden om föräldraledigheten gjordes alltför lång. Å andra sidan konstaterade vi att många kvinnor är tvungna att ta ut ledighet redan ett par månader före nedkomsten. Åtta månader bedömdes då vara en lämplig gräns för ledigheten, eftersom barn inte får plats i daghem förrän de uppnått sex månaders ålder. Vi byggde vårt förslag på att föräldrarna själva skulle kunna avgöra vem som skulle stanna hemma och således ta ut föräldraledigheten och föräldrapenningen. Men redan då diskuterade vi livligt en kvotering, och vi var långt på väg att redan från början föreslå detta. Nu har det visat sig att männen utnyttjar möjligheterna till nära kontakt med barnet i mycket liten utsträckning. Utskottet konstaterar f. ö. att endast 6 96 av männen utnyttjade möjligheten 1975. Dess värre är det också känt att männen som regel endast stannar hemma under mycket korta perioder. Det är fortfarande kvinnorna som i stort sett står för barnavården i det här landet. Utskottet anser att det är angeläget att fäderna i ökad omfattning tar del i vårdnaden av barnen, och det vill jag naturligtvis instämma i. Det är den viktigaste delen när det gäller att skapa jämställdhet mellan män och kvinnor. Men det är också av mycket stor vikt när det gäller att uppnå en nära kontakt mellan pappor och barn. Därför har vi ansett att det är angeläget att öka ledighetstiden till åtta månader, men att fäderna då måste ta ut minst 30 dagar. Det är, enligt vår mening, enda sättet att även få männen att aktivt delta i omvårdnaden om barnen, och det är ett viktigt led i att skapa jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi har lagt fram det här förslaget i motionen 2231. Utskottsmajoriteten har försökt koppla ihop den här frågan med deltidsledigheten. Men sanningen är ju att en förlängning av ersättningstiden kan genomföras oavsett om man kommer att genomföra sex timmars arbetsdag med delförädrapenning. Eftersom två utredningar behandlat den här frågan och föreslagit åtta månaders ledighet anser jag att det knappast behövs någon ny utredning utan förslag bör kunna läggas fram redan i höst. Motionärerna är alltså beredda att prioritera en utbyggnad av ersätt ningstiden till åtta månader med den kvotering som familjestödsutred = Nr 119 ningen föreslår. Vi förväntar oss nu verkligen att regeringen lägger fram Torsdagen den ett förslag redan i höst, eftersom också utskottet har uttalat att man 6 maj 1976 finner det angeläget att ett ställningstagande kan ske snarast möjligt sedan I arbetsgruppen om delföräldrapenning framlagt sitt resultat. Såvitt jag för — Föräldraförsäkringstår måste detta resultat snart komma. en m.m. Det skulle ha varit värdefullt om socialministern hade stannat kvar i kammaren och velat bekräfta att ett förslag kommer. Nu saknas han här när jag kommer upp i talarstolen så jag hoppas att hans medarbetare talar om vad som framförts i det här sammanhanget, såvida han inte själv sitter och lyssnar i något av rummen. Jag anser också att det redan nu finns skäl att ta mer positiv ställning till faderns rätt att vara hemma redan vid första barnets födelse. Detta fanns med i familjepolitiska kommitténs förslag. På grund av ekonomiska realiteter, när vi nu prioriterat en fråga, vill jag inte stödja folkpartireservationen utan jag förutsätter att regeringen tar fasta på de synpunkter som fru Håvik och jag framfört i motionen 737, som väcktes vid årets början och som också torde ha stimulerat folkpartiet att ta upp frågan i det här sammanhanget. Det är nämligen först nu folkpartiet har uppmärksammat denna fråga.
Herr talman! Vi har inget emot att ta upp goda förslag från andra håll, tvärtom tycker vi det är rimligt att göra så i det politiska arbetet. Men i det här fallet har vi faktiskt varit inne på tanken tidigare, bl.a. vid vårt landsmöte i höstas. Jag vet inte om det är det som har inspirerat fru Hörnlund. Om det är så, är jag bara glad för det. följande resultat:

Herr talman! Det här ärendet handlar alltså om en generalklausul. Det har blivit modernt med sådana — det är inte så länge sedan vi här i kammaren antog en lag om generalklausul inom förmögenhetsrätten, och det ligger en proposition om generalklausuler inom skattelagstiftningen förr att komma åt skatteflykt och skattefusk. Innebörden är helt enkelt att man skall se mer till lagens anda och mening än till dess bokstav — en mycket sympatisk mening. Det är detsamma som att försöka komma ifrån paragrafrytteri och byråkrati när man tolkar lagen. Och det behövs. Ett enda exempel skall jag anföra här. En ung man råkade ut för en svår bilolycka. Han blev inlagd på sjukhus och fick ligga kvar där en månad. Vid tillfället för olyckan hade han arbetsanställning i Malmö stads tjänst. När han kom ut från sjukhuset undrade han varför han inte hade fått sjukpenning. Då sade man på försäkringskassan: ”Vi kan inte hitta att ni har lämnat inkomstuppgift hit.” Vederbörande kan gå ed på att han har lämnat inkomstuppgift. Dessutom är det egendomligt eftersom även arbetsgivaren numera skall lämna uppgift till försäkringskassan om arbetsanställning. Malmö stad säger också att det måste man ha gjort, för det går på data. Inte heller den blanketten finns emellertid hos försäkringskassan. Sedan klagade vederbörande hos riksförsäkringsverket och försäkringsdomstolen, men det nyttade ingenting till. De sade bara att det inte hade visats att någon blankett hade inkommit. Allt vilar således på att denna blankett saknas. Mannen har bevisligen blivit skadad och legat på sjukhus, han har bevisligen gått förlustig en inkomst — precis de två kriterier som skall uppfyllas för att lagen om sjukpenning skall träda i kraft. Det är därför vi har stiftat lagen. Personen förlorade nu omkring 5 000 kr. Då kan man väl påstå att det blåser en iskall vind genom en varm och medmänsklig lagstiftning, som denna är avsedd att vara och också är. Det är egentligen rätt förfärligt. Med min motion ville jag rida spärr mot sådana missförhållanden genom en generalklausul där det skulle stå att om de materiella förutsättningarna är uppfyllda skall lagen träda i tillämpning. Det borde vara rätt självklart. Utskottet kommer med några överslätande vänligheter och fromma förhoppningar inför framtiden. Det skall man väl i vederbörlig ordning vara tacksam för, men det hjälper inte mycket. Det är tyvärr så att ordningen mellan de tre storheterna är denna: Först kommer blanketten, sedan paragrafen och i tredje hand människan. Det är ganska fantastiskt att vår i övrigt fina sociallagstiftning kan ha den prioriteringen. Jag trodde att man skulle ha den omvända ordningen, och det är därför jag har motionerat. Vi kanske kan hoppas på framtiden. Utskottet är som sagt vänligt sinnat men vill inte skrida till konkret handling.

Herr talman! Så sent som den 25 mars i år var denna fråga uppe här i kammaren. Herr Sjöholm hade interpellerat socialministern, och herr . Aspling svarade att ”en parlamentarisk utredning har tillsatts med upp drag att se över det socialpolitiska bidragssystemet från samordningssynpunkt. Målsättningen för översynen skall vara att klarlägga hur långt det socialpolitiska bidragssystemet kan samordnas i en allmän socialförsäkring.” Utskottet har skrivit att det helt ansluter sig till det grundläggande syftet bakom herr Sjöholms motion. Vi är angelägna att betona att man på olika sätt måste sträva efter att förhindra rättsförluster för enskilda. Det är självklart att det inte råder några som helst delade meningar om att det är angeläget att man i såväl lagstiftningsarbetet som rättstillämpningen så långt det är möjligt förebygger rättsförluster för den enskilde. Men det är uppenbart att det även med en generalklausul av det slag som herr Sjöholm avser kan vara svårt att i alla situationer få en smidig och rättvis tillämpning av lagstiftningen. Vi har samtidigt att se till att de försäkrade inte missbrukar bestämmelserna. Det är inte länge sedan herr Sjöholm i en debatt var inne på att det förekommer missbruk av socialförsäkringen. Det betyder väl att herr Sjöholm anser att det måste finnas lagparagrafer som kan stävja detta missbruk. Jag tog med intresse del av det anförda exemplet. Den försäkrade är skyldig att lämna uppgift om sin inkomst, både när den ökar och när den minskar. Arbetsgivaren är skyldig att skicka in anställningskort. Såvitt jag uppfattade det var den unge mannen anställd i Malmö kommuns tjänst. Om jag fattade exemplet rätt måste han ha varit alldeles nyanställd; annars hade han som kommunalanställd haft rätt till ersättning enligt gällande avtal, och det hade då inte betytt någonting att han inte var registrerad för sjukpenninggrundande inkomst i försäkringskassan. Nu har det skett en uppmjukning av praxis. Tidigare var det mycket strängare. 1970, 1971 och 1972 kom försäkringsdomstolen med utslag som medfört att det blivit praxis att man i sådana här fall utger sjukpenning om underlåtenheten att sända in anmälan kan anses ursäktlig. Jag kan naturligtvis inte gå in på det enskilda fallet. Men klart är att om denna händelse hade inträffat för bara ett par år sedan, så hade vederbörande fått vara sjukskriven utan sjukpenning. Ändring av sjukpenningplaceringen hade kunnat ske först dagen efter det att han blivit friskskriven. Nu sker sådan ändring efter 30 dagar. Att man över huvud taget har en sådan gräns beror på att man vill undvika att de försäkrade spekulerar i att underlåta att göra anmälan till försäkringskassan.
Herr talman! Allting är relativt; att det var värre förr är en klen tröst. Mannen i mitt exempel hade varit anställd i flera månader i Malmö kommuns tjänst, men som extra tjänsteman. Han fick därför inte någon ersättning av något slag. Fru Håvik nämnde att jag tidigare sagt att försäkringen missbrukas. Det är riktigt, men det hör ju inte hit. Det missbruk jag då talade om består i att människor sjukskriver sig fastän de inte är sjuka. Jag nämnde också det missbruk som består i att människor preliminärdeklarerar mycket högre inkomster än de har. När de blir sjuka får de då en högre sjukpenning än de är berättigade till och — om de betalar B-skatt — utan att behöva betala preliminär skatt. I det här fallet förekom det inget missbruk. Om det inte gällde en så allvarlig sak, skulle jag tycka att det här är litet löjeväckande. Det kunde i detta fall hundraprocentigt bevisas att personen i fråga var sjuk —- han hade skadats vid en olycka — och gick miste om sin inkomst. Det är för sådana fall vi har denna förträffliga lag. Men det struntar man i. Det är riktigt att det skall göras en anmälan till försäkringskassan. "Men det står ingenstans att denna anmälan skall sändas i rekommenderat brev med mottagningsbevis. Gör man inte det, är man fullständigt rättslös. Det kan ju hända att försändelsen förkommer på posten eller att anmälan kommer bort på försäkringskassan bland flera 100 000 blanketter. Då får den enskilde stå risken. Då vill samhället inte säga att här föreligger ändå de materiella förutsättningarna och vi skall därför betala ut sjukpenningen. Varför kunde man inte i det interpellationssvar som jag fick för en tid sedan och i detta utskottsbetänkande säga, att det är horribelt att tolka lagen på det sättet? För det är det ju! Det tycker jag faktiskt att utskottet kunde ha uttalat litet kraftigare. Vad den nya utredningen leder till vet ingen, men det borde inte få förekomma ett enda sådant här fall i vår sociala välfärdsstat Sverige. Det är faktiskt en skamfläck.
Herr talman! Jag kan fatta mig mycket kort. Utskottet har enhälligt uttalat att man ställer sig positiv till syftet bakom herr Sjöholms motion att människor inte skall lida rättsförluster. Utskottet har samtidigt uttalat att vi måste ha en sådan lagstiftning att det inte finns utrymme för missbruk av försäkringsbestämmelserna. Sådana händelser som herr Sjöholm nämnde inträffar ytterst sällan, men en gång är en gång för mycket —- det skall jag gärna medge, herr Sjöholm. Frågan är diskuterad den 25 mars 1976, utskottet är enigt och har skrivit positivt, utredningen arbetar. Sedan är herr Sjöholm skeptisk till vad som kan komma ut av denna utredning, men det får väl ändå framtiden utvisa.

Herr talman! Denna motion av herr Sjöholm finns det verkligen anledning att stanna inför och begrunda. Motionen tar upp en utomordentligt angelägen sak, nämligen den enskildes rättssäkerhet i hans kontakter med Socialförsäkringssverige. Det är ju en väsentlig del av den trygghet som vi strävar till och som inte minst socialförsäkringsutskottet har ambitionen att klara ut. Utskottet har också uttalat att det helt ansluter sig till det grundläggande syftet bakom herr Sjöholms motion, nämligen att man måste se till att den enskilde inte lider rättsförluster i frågor som hör hemma i Socialförsäkringssverige. Jag kan bygga på vad herr Sjöholm har sagt och tala om att helt nyligen refererades i en tidning i mitt eget län hur en person hade råkat skriva in en uppgift i fel ruta och att det innebar att vederbörande förlorade 1000 kr. i försäkringsersättning. Han fick inte ersättningen från försäkringskassan, utan saken måste tas upp besvärsvägen. Det är alltså svårt att få rättelse. Får jag sedan säga — och det vill jag stryka under eftersom jag i utskottet suttit på ärendet — att det är angeläget också för dem som handlägger dessa ärenden att göra det på ett sådant sätt, att den enskilda människan får sin rätt. Det får inte bli så att byråkratin missbrukar sin makt. Jag hoppas verkligen att man, med den skrivning som socialförsäkringsutskottet har gjort, skall bli medveten om vikten av detta vid handläggningen av dessa ärenden ute i försäkringskassorna. Vi vet från låginkomstutredningen att 25 96 av människorna i vårt land har svårt att hitta vägar för att få rättelse om fel har uppstått. Man vet inte vem man skall vända sig till. Man vet inte hur man skall bära sig åt för att få rättelse. Man är alltså utlämnad. Det gör att denna fråga är utomordentligt allvarlig. Ambitionen från utskottets sida — det är vi helt eniga om — är att vi måste alla medverka till att den enskilde skall få sin rätt. Vi utgår ifrån att den här motionen och utskottets behandling av den är ett fall framåt och att man verkligen skall hävda rättssäkerheten för den enskilde.
Herr Carlsson i Vikmanshyttan är ledamot av den socialpolitiska samordningsutredningen, där det finns alla möjligheter att ta upp dessa frågor. I övrigt ställer jag mig naturligtvis bakom uttalandet att det är angeläget att den enskilde tjänstemannen handlägger ärendena på ett korrekt sätt. Det sker inom riksförsäkringsverket en prövning för att finna olika vägar att säkerställa en aktuell och riktig registrering av den sjukpenninggrundande inkomsten. Detta är ett fall framåt, och jag hoppas att herr Sjöholm ser det så att vi har tagit allvarligt på frågan. Utskottet är, som sagt, enigt.

Herr talman! Barnbidraget skall utgöra grunden för samhällets ekonomiska stöd till barnfamiljerna. Det har riksdagen givit klart uttryck för. Om vi alla är överens om detta, måste vi också se till att barnbidraget inte för varje månad urholkas av inflationen. Det är angeläget att få garantier häremot genom en indexreglering av barnbidraget. Centern har under årens lopp i motioner krävt en sådan indexreglering. Förra året krävde centern samma sak, men vid det tillfället gick socialdemokraterna med på en höjning av barnbidraget med 300 kr. Barnbidraget kom därmed i närheten av 20 96 av basbeloppet för folkpensionen. Nu har basbeloppet stigit till 10 000 kr., vilket skulle innebära - om man utgår från 20 96 av basbeloppet — att barnbidraget skulle utgå med 2 000 kr. På kort tid minskar alltså barnbidragets reella värde, allteftersom inflationen fortgår. Därför är det helt enkelt nödvändigt att få en värdesäkring till stånd.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 När vi i centern under den allmänna motionstiden lade fram vår partimotion med förslag angående familjepolitiken, gav vi samtidigt denna fråga hög prioritet. Vi har utarbetat vårt familjepolitiska program utifrån barnens och familjens situation, och vi hävdar hemmens och familjens betydelse för individ och samhälle. Vi menar att alla har ett gemensamt intresse av att barnen ges goda uppväxtvillkor, så att de kan utvecklas till harmoniska och ansvarskännande individer. Genom att solidariskt stödja barnfamiljerna lägger man grunden till en positiv samhällsutveckling. Vi hävdar också att det skall finnas en verklig valmöjlighet för alla föräldrar mellan att arbeta i hemmet på heltid och att förvärvsarbeta hela eller delar av dagen. För att denna valfrihet skall kunna bli reell, krävs såväl förbättrade ekonomiska villkor som förändringar i fråga om arbetslivets villkor. I centerns familjepolitiska motion finns då bl.a. två viktiga moment, nämligen vårdnadsbidraget och möjligheterna till sextimmarsdag för småbarnsföräldrar. Eftersom familjepolitiken framställts såsom mycket väsentlig även av övriga partier här i riksdagen, tog vi för givet att det också skulle bli en seriös behandling av frågan vid detta riksmöte. Jag utgår från att även de andra partier som vid riksmötets början lämnade motioner menade allvar med vad som skrevs i dessa motioner. Om de så gjorde, är det helt oförklarligt att familjepolitiken helt plötsligt skuffas åt sidan för att behandlas vid ett nytt riksmöte. Jag utgår också från att ledamöterna i socialutskottet inkl. ordföranden var inställda på att ärendet skulle behandlas vid detta riksmöte. Men någonting hade tydligen helt plötsligt inträffat, eftersom utskottets ordförande den dag ärendet såsom första punkt på dagordningen skulle behandlas i utskottet föreslog att frågan skulle avföras från dagordningen och uppskjutas till höstens riksmöte. Det är beklagligt att socialdemokraterna på grund av inbördes oenighet i denna viktiga fråga vill avföra den från dagordningen. Eftersom folkpartiet mycket märkligt anslöt sig till det socialdemokratiska uppskovsförslaget, har således socialutskottets majoritet föreslagit att en av vårriksdagens och samhällets mest angelägna frågor uppskjuts till hösten. Jag ställer därför frågan till folkpartiets representant i utskottet, herr Romanus. Vad har egentligen inträffat från den 20 januari i år, då folkpartiet lämnade sin familjepolitiska motion, och fram till den dag när utskottet skulle behandla frågan? Jag utgår ifrån att folkpartiet den 20 januari menade allvar med motionens innehåll.

Den 2 maj kommenterade Per Ahlmark i ett anförande de socialdemokratiska förstamajtalen, bl.a. de socialdemokratiska talarnas olika uppfattningar i fråga om huruvida sextimmarsdagen för småbarnsföräldrar är en angelägen reform eller inte. Herr Ahlmark ställde frågan: Vad är skämt och vad är allvar i socialdemokraternas program? Det som herr Ahlmark den 2 maj kritiserade socialdemokraterna för är samme herr Ahlmark tydligen — om han följer utskottsmajoriteten — beredd att säga ja till i dag, fyra dagar senare. Jag ställer frågan: Vad är skämt och vad är allvar i folkpartiets familjepolitik? Centerns ledamöter i utskottet har inte kunnat acceptera att en så viktig fråga som familjepolitiken lättvindigt skjuts till hösten. De förslag som vi förde fram i januari menade vi allvar med.

Herr talman! I fråga om utskottsmajoritetens diktat att två av de viktigaste familjepolitiska frågorna skall skjutas upp till nästa riksmöte kan jag i stort sett nöja med mig att instämma i vad herr Gustavsson i Alvesta redan har sagt. Jag vill bara lägga till en liten reflexion. Under behandlingen av föräldraförsäkringen för en stund sedan hörde vi herr Romanus uttrycka sin glädje över att det hade varit möjligt att komma så långt och att göra det i enighet. Jag vill också minnas att han vid något tillfälle erinrade om att det är när man kan ställa den socialistiska delen av utskottet inför hotet om lotten som det blir möjligt att få igenom angelägna förslag, som vi på oppositionssidan har varit överens om. Jag kan inte annat än beklaga att vi inte fick tillfälle att försöka samma effektiva metod när det gällde de viktiga familjepolitiska frågor som förelåg i socialutskottet. Det är två frågor det gäller, nämligen vårdnadsersättningen och arbetstidsförkortningen för småbarnsföräldrar. I den sistnämnda frågan fanns det i det närmaste identiska förslag från de tre borgerliga partierna och alltså en renodlad lotterisituation, som vi inte vet vad den hade lett till om saken ställts på sin spets, vilket det alltså inte blev tillfälle till. Nu skall vi i stället vänta på den utredning som under ledning av statssekreterare Fridh skall undersöka i vad mån en sådan här arbetstidsförkortning är möjlig. Jag är inte den som inte brukar gå med på att avvakta utredningsresultat, men i det här fallet är det min bestämda uppfattning att arbetsgruppen borde ha till uppgift att undersöka hur man skall förverkliga önskemålet och inte om man skall förverkliga önskemålet om en kortare arbetstid för småbarnsföräldrar. Det hade varit möjligt att ta ett beslut redan nu, ett beslut som många familjer väntar på och som, när det nu uteblir, kommer att utlösa och redan har utlöst besvikelse hos många. När det gäller vårdnadsersättningen, även kallad vårdnadsbidrag, fanns det inte några identiska förslag. Personligen är jag dock övertygad om —- jag kan inte bevisa det, eftersom vi inte fick tillfälle att försöka — att det skulle ha varit möjligt att sammanjämka de olika förslagen så mycket att vi hade kunnat komma fram till en enighet av tre partier och därmed ett jämviktsläge i riksdagen. Jag vågar i varje fall för egen del och på det partis vägnar som jag företräder försäkra att vi hade varit beredda att sträcka oss mycket långt för att tillmötesgå även herr Romanus och folkpartiet. Jag tror det hade varit möjligt att resonera sig fram till åtminstone en bra början — och det har sagts tidigare i dag att någonstans måste man börja. Nu fick vi inte tillfället och jag beklagar uppskovsbeslutet och att vi inte är många nog för att få det upphävt i dag. När det gäller betänkandet 36 föreligger inte några reservationer från moderata samlingspartiet. Där finns dock en reservation som det väl, som vanligt, är nödvändigt att säga några ord om. Det gäller indexreglering av allmänna barnbidraget, ett förslag som återkommer varje år och där moderata samlingspartiet i utskottet hittills ställt sig på samma linje som socialdemokraterna. Det är uppenbart för alla att såsom fördelningen är i utskottet och kammaren så behövs bara att moderata samlingspartiet byter sida för att förslaget skall gå igenom. Vi har lyckats motstå den frestelsen även i år, och jag vill, herr talman, kort repetera skälen för att vi fasthåller vid detta. Om barnbidragen hade varit indexreglerade, och om man utgår ifrån en prisstegringstakt på 8 96, som jag tror finansministern gör för 1976, skulle detta i år ha inneburit en höjning med 12 kr. per barn och månad, om jag räknat rätt. Ingen kan hävda att detta innebär en avgörande förändring i barnfamiljernas ekonomiska situation. Däremot skulle det ha kostat 260 milj.kr. i år att genomföra denna förbättring. För en stund sedan fick vi av socialförsäkringsutskottets ordförande höra att de betydande förbättringar i föräldraförsäkringen som nu är genomförda kostar 125 miljoner. Det handlar alltså inte om någon liten summa, 260 milj.kr. när det gäller den här höjningen av barnbidragen, och vi säger oss fortfarande, som alltid tidigare, att vi vill ha handlingsfrihet för oss själva och för riksdagen att varje år använda de tillgängliga medlen på det sätt som vi det året finner vara bäst. Vi i moderata samlingspartiet, liksom även övriga oppositionspartier, har betydande krav på familjepolitiska förbättringar som kommer att kosta mycket pengar. Det blir självklart svårare att genomföra sådana förslag ju mer pengar man låser till automatiska utgiftsökningar varje år. Vi vill ha handlingsfriheten kvar. I reservationen från folkpartiet och centerpartiet talar reservanterna om att barnbidragen bör ges samma värdebeständighet som många andra grundläggande bidragsformer. Uttrycket grundläggande är litet dubbeltydigt, som jag ser det. Det är riktigt, i mer teknisk mening, att de allmänna barnbidragen är, som vi ibland brukar säga, stommen i vårt familjepolitiska system. Men de är inte grundläggande på samma sätt som de i dag indexreglerade sociala förmånerna är för familjernas ekonomi. Jag har sagt tidigare och vill gärna upprepa att för oss är det en självklarhet att t.ex. folkpensionen, som utgör den enda försörjningen för många människor och dessutom definitionsmässigt utgör existensminimum, inte tål ens en kort tids urgröpning på grund av inflation. Alltså skall folkpensionerna vara indexreglerade, och det måste vi acceptera. Men önskemålet är inte lika starkt när det gäller trots allt mer marginella belopp i en familjebudget som de allmänna barnbidragen. Då menar vi att önskan om värdebeständighet får vika, i synnerhet som det på senare år visat sig att riksdagen, som ändå sammanträder varje år, har utnyttjat möjligheten att i stort sett justera upp bidragen så att de åtminstone håller takten med prisstegringarna. Det andra skälet som brukar åberopas och som fortfarande är giltigt är vad jag kallar hederlighetsskälet. Tre partier i riksdagen är ju sedan flera år överens om att kräva att skatteskalor och grundavdrag i skattesystemet skall indexregleras. För oss är det en självklarhet att man inte samtidigt kan indexreglera både budgetens inkomstsida mer än som är alldeles nödvändigt, av sådana skäl som jag nämnde i fråga om folkpensionen, och utgiftssidan. Det skulle såvitt jag begriper innebära att bädda för absolut årliga skattehöjningar. Det kan inte vara riktigt att göra på det sättet. Det är dessa skäl, herr talman, som gör att moderata samlingspartiet vidhåller sin uppfattning att den justering av de allmänna barnbidragen som kommer att bli nödvändig även i framtiden skall beslutas av varje riksmöte för sig. Vi skall inte låsa belopp på i svåra prisstegringstider flera hundra miljoner kronor om året, som vi är piskade att använda på ett särskilt sätt, om man kanske — som vi faktiskt har gjort i år — skulle finna god anledning att använda samma pengar eller mer pengar på annat sätt. Jag har, herr talman, när det gäller socialutskottets betänkande nr 36 inget annat yrkande än bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag trodde att herr Carlshamre och jag var överens om att barnbidraget utgör stommen i det familjepolitiska stödet. Centern ser det så och om man gör det, är det inte riktigt att låta detta bidrag urholkas genom inflationen, utan det bör finnas garantier mot en sådan urholkning. Det här stödet är ju till för att utjämna skillnaden mellan barnfamiljer och barnlösa familjer. Därför betraktar vi det som mycket viktigt. att barnbidragets reella värde kan bibehållas.
Herr talman! Vi är överens, herr Gustavsson i Alvesta och jag, om att de allmänna barnbidragen utgör stommen i det familjepolitiska stödsystemet. Det sade jag redan tidigare. Men jag framhöll att det allmänna barnbidraget inte i de enskilda familjernas ekonomi och hushållning är grundläggande i den meningen att familjens välfärd står och faller med att just detta trots allt ganska marginella belopp är automatiskt följsamt till prisstegringarna. Riksdagen kan ju, som jag sade, justera bidraget vid behov, har gjort det och kommer med all säkerhet att göra det, dock utan att vara bunden. Det är också så, herr Gustavsson, att moderat ekonomisk politik har som ett av sina huvudsyften att begränsa prisstegringarna, att hålla tillbaka inflationen. Det är naturligtvis där den verkliga hjälpen ligger. Kan vi undvika inflation och prisstegringar, blir det inte aktuellt med någon automatisk uppräkning av sociala eller andra förmåner. Man kan inte heller helt bortse från att indexregleringen som teknik, om den blir mycket utbredd och används över väldigt stora fält, i och för sig är ett hinder för inflationsbekämpningen. Indexreglering är en inflationsdrivande faktor i samhällsekonomin. Det har man inte minst i vårt södra grannland fått erfara på ett brutalt sätt, och det skulle vi i Sverige kunna få erfara också, om vi går för långt. Vi moderater håller alltså fast vid att förmåner som är grundläggande för mottagaren och som utgör ett existensminimum måste säkras, och då får vi ta på oss de olägenheter som det för med sig. Andra förmåner skall vi inte automatiskt värdesäkra, utan dem skall vi bedöma från år till år.

Herr talman! Vi behandlar nu förslaget till budget för familjepolitiken för det kommande budgetåret. Vi har varit ense om i socialutskottet att vi, i anslutning till det, också skall behandla de motioner som rör värdesäkring av barnbidragen. De innehåller inte några nyheter. Vi från folkpartiet har länge krävt, liksom centerpartiet och kommunisterna, att barnbidragen skall värdesäkras. De skall inte holkas ur av prishöjningarna. Det är klart att den som inte vill gå med på det vill hålla möjligheten öppen att barnfamiljerna skall kunna drabbas av att barnbidragen får ett sänkt verkligt värde. Om man inte vill hålla den möjligheten öppen, kan man ju gå med på en värdesäkring. Jag yrkar bifall till reservationen 1, som kräver just värdesäkring av barnbidragen. Jag tycker att det är litet förvånande att just herr Carlshamre här talar vitt och brett om kompromissvilja och vilja att ställa regeringen mot väggen. Som han själv senare fick medge har moderaternas ståndpunkt varit avgörande i den här frågan. Under en följd av år har moderaterna haft möjlighet att avgöra denna fråga, att vara med och ge alla barnfamiljer tryggheten att barnbidragen inte kommer att holkas ur av priserna. Men man har velat hålla möjligheten öppen att de skall få holkas ur av priserna. Det har inte funnits någon kompromissvilja på den punkten, vare sig den här gången eller någon tidigare gång. Där är det moderaterna som har spräckt oppositionens enighet i sakfrågan, under en följd av år. Vi har haft delade meningar i utskottet om huruvida vi skulle behandla ett antal andra motioner inom familjepolitiken nu i vår eller om vi skulle göra det i höst. Man kan ha olika uppfattning om det, men det är litet förvånande att utskottets vice ordförande har tagit upp den här diskussionen så aggressivt. Jag beklagar den tonen, som jag inte är van vid mellan folkpartiet och centerpartiet. Man antyder att vi inte skulle mena allvar med våra motioner, osv. Snälla Rune Gustavsson, är det nödvändigt att spela upp en sådan sketch? Det grundläggande skälet till att vi har stött förslaget att dessa motioner skall läggas fram för väljarna, innan riksdagen tar ställning, är att ett beslut efter valet inte leder till någon försening. De förslag som framförts från alla håll gäller reformer som skulle träda i kraft efter valet. Inte ens det mest extrema förslaget av dem som lagts fram — nämligen centerpartiets tanke om att man för barn som föds den 1 juli i år skall få fullt vårdnadsbidrag, 25 000 kr., medan man för dem som föds dagen innan, den 30 juni, inte skall få någonting — skulle leda till utbetalning av några vårdnadsbidrag förrän omkring årsskiftet. Först får man ju föräldrapenningen. Inte ens om riksdagen mot all förmodan skulle svälja det förslaget behöver man riskera några praktiska nackdelar med att vänta till efter valet — eftersom vårdnadsbidragen ändå hinner betalas ut. Dessutom är det avgörande vilken sammansättning riksdagen får efter valet. Vad som än beslutas nu, kan en ny riksdag ändra det beslutet innan det hinner få praktiska konsekvenser. Jag har alltså svårt att förstå att någon kan bli så upprörd över att förslaget först skall läggas fram för väljarna. Det måste bero på något annat än själva sakfrågan. Ett annat av våra skäl för att stödja det här förslaget har varit att det finns väsentliga skillnader mellan partierna. Då är, enligt vårt sätt att se, det mest demokratiska att väljarna får säga sitt, och att den nya riksdagen skall avgöra. Det är svårt att förstå vilka demokratiska skäl som kan tala emot att väljarna först skall få säga sitt innan riksdagen beslutar om denna viktiga fråga, där partierna har så olika mening. Vore det någon demokratisk vinning med att, över människornas huvuden, kort före valet snickra till något slags kompromisslösning i en så omstridd fråga, en lösning som ändå får effekt först efter valet? Jag har svårt att inse det. Man frågar: Vill inte folkpartiet kompromissa? Jo, självfallet är vi många gånger beredda att kompromissa för att få praktiska resultat. Det har vi visat här i riksdagen. Men då skall det vara kompromisser som verkligen ger resultat. Vi kan inte med vår styrka begära att få bestämma riksdagens beslut. Men vad skulle det tjäna för ändamål att kompromissa och kanske få en lottning om mycket stora frågor, där riksdagen efter valet ändå kan ändra på beslutet? Om man ändå är angelägen om att kompromissa före valet för att driva fram en lottning, måste det betyda att det är något i den egna politiken som man är angelägen att dölja — som är besvärande att visa upp i valdebatten. Vad är det, Rune Gustavsson, som ni är så angelägna att dölja? När det gällde centerpartiet trodde jag att det var just förslaget att en dags skillnad i födelsetid skulle betyda 25 000 kr. som man ville dölja, men det har man ju skjutit fram i diskussionen om den fråga som nu är uppe för avgörande. Det måste alltså vara något annat som man vill dölja. Är det ett försök att slippa debatt om de besvärande effekterna av moderaternas och centerpartiets förslag om beskattade vårdnadsbidrag, som missgynnar de yrkesarbetande mödrarna, som ligger bakom aggressiviteten? Eller är det en diskussion om kostnaderna som ni inte vill ta upp? Särskilt moderaterna lovar ju jättelika förmåner för barnfamiljerna — samtidigt som man utan större hämningar talar om en sänkning av skattetrycket som en verklig möjlighet. Vi i folkpartiet har ett klart och praktiskt inriktat program, som syftar till jämlikhet mellan kvinnor och män, större valfrihet och en trygg och stimulerande miljö för barnen. Vi vill ha en kraftig utbyggnad av barnomsorgen — med bättre kvalitet. Vi vill ha rätt till kortare arbetstid för föräldrar med små barn — och rätt till ersättning för inkomstbortfallet genom föräldraförsäkringen. Vi vill ha vårdnadsbidrag för ökad valfrihet och för rättvisa mellan olika barnfamiljer. Men vi vill ha ett vårdnadsbidrag som är lika för varje barn och som inte missgynnar förvärvsarbetande kvinnor. Vi känner oss väl rustade för debatten inför valet med det här programmet. Vi tror att människorna vill att barnomsorgen skall byggas ut. Vi tror inte att rädslan för att många daghemsplatser kommer att stå tomma är så spridd. Vi tror också att människorna är på det klara med att detta skall betalas. Vi tror att människorna vill ha både jämställdhet och större valfrihet och tror inte att de — som en del säger — upplever valfrihet som något negativt. Vi tror inte att tanken, att man genom vårdnadsbidrag skall missgynna förvärvsarbetande kvinnor, har framtiden för sig, men däremot att rättvisan kräver att familjen själv får avgöra hur familjestödet skall användas. Vi tycker att det är bra att dessa stora linjer klargörs och att man ger väljarna möjlighet att påverka politiken. De som vill ha en sådan utveckling som jag här skisserat har möjlighet att ge ett starkare stöd för de förslagen i den nya riksdagen genom att rösta på folkpartiet. Det skall inte fördöljas att det är en svårighet för väljaren att socialdemokraterna inte har gett klart besked på väsentliga punkter. Man har gett ett besked, nämligen att man är emot vårdnadsbidrag — trots att man tidigare var för det. Men när det gäller kortare arbetsdag för småbarnsföräldrar är Camilla Odhnoff för en snabb reform, medan kvinnöförbundet med Lisa Mattson i spetsen är emot en snabb reform för småbarnsföräldrarna — de skall få vänta 10, 15 eller 20 år, till dess att alla kan få sex timmars arbetsdag. Ena dagen säger statsministern att detta är en angelägen reform. Andra dagen säger LO-ordföranden att det inte är särskilt angeläget. Det är problematiskt. Men jag hoppas att en klargörande valdebatt skall kunna ge oss och väljarna besked från socialdemokraterna. Vi har ingenting att dölja i den valdebatten, och därför tycker vi att det är demokratiskt tillfredsställande att väljarna först får säga sitt och att riksdagen sedan får besluta, när det gäller en så viktig fråga som denna.

Herr talman! Jag vill säga till herr Romanus att det inte finns anledning att tala om några sketcher i anslutning till mitt anförande. Det jag sade var menat på fullt allvar, och jag kan tala om att det jag anförde var ett utdrag ur folkpartiets motion i frågan vid riksmötets början i år. Herr Romanus säger att det går lika bra att besluta i frågan till hösten, men såväl folkpartiets som centerns motion hör ju samman med det kommande budgetåret och påverkar således detta. Det är därför vi har lagt fram detta förslag, och vi menade allvar när vi gjorde det. Jag vet inte hur herr Romanus har det i sitt förhållande till sitt parti, men jag har en enig centerrörelse bakom mig i dessa frågor som har diskuterats mycket ingående ute i våra organisationer och på våra partistämmor. På grundval av dessa diskussioner har vi också kunnat lägga fram ett förslag som vi vågar stå för och som vi vill ha behandlat vid Herr Romanus! Det går inte att komma ifrån denna fråga genom att påstå att centern har lagt fram ett förslag som missgynnar de förvärvsarbetande. Ett sådant påstående innebär att herr Romanus ser på ett helt annat sätt än vi på frågan om vårdnadsarbetet i hemmet. Vårt förslag om vårdnadsbidrag bygger på att arbetet med vård av barn i hemmet skall värdesättas som annat arbete, och vårdnadsbidraget skall därför beskattas liksom annat arbete och ligga till grund för beräkningen av ATP-poäng. I denna del föreligger en skillnad mellan folkpartiets och centerns förslag så till vida att folkpartiets förslag egentligen innebär en påbyggnad av barnbidraget samt ett konsumtionsstöd och inte en ersättning för vårdnadsarbete i hemmet.

Herr talman! Jag känner inte något behov av ett stort gräl med herr Romanus när det gäller någon av de två frågor som i dag skiljer oss åt. Jag kan i stor utsträckning respektera herr Romanus ståndpunkter och delvis förstå motiven bakom dem, men litet egendomligt är ändå hans sätt att resonera om sambandet mellan uppskovsärendet och det förestående valet. Om man drar ut konsekvenserna av det resonemanget skulle det rimligen betyda att riksdagen under ett valår egentligen aldrig skulle kunna fatta några beslut i kontroversiella frågor som förutsätter kompromisser eller helt enkelt voteringsavgörande och som inte är avsedda att träda i kraft förrän efter valet. Den situationen är ju mycket vanlig — den vanligaste ikraftträdandedag vi beslutar om är ju påföljande 1 januari. Detta förekommer ständigt. Skulle man aldrig kunna besluta om något som är avsett att träda i kraft den 1 januari efter ett val, då skulle kanske arbetsbelastningen för valårsriksdagarnas vårsessioner bli mindre än den nu är. Det vore ju alltid en fördel, men också den enda fördel jag kan se i det sammanhanget. Det går inte att föra ett sådant resonemang som herr Romanus gör. Vi kan naturligtvis även före ett val på vanligt sätt föra fram en fråga till avgörande. Herr Romanus säger att de två frågor det här rör sig om — frågan om vårdnadsersättning och frågan om arbetstid — skulle ha debatterats i hemlighet på något sätt. Dessa två frågor, herr Romanus, är några av de mest debatterade över huvud taget i den svenska offentliga debatten under de senaste åren. Vi har för vår del haft med i varje fall frågan om vårdnadsersättningen redan i tidigare valrörelser, och vi har inte alls försökt att dölja någonting. Jag tror inte heller att man skulle smyga på folk någonting genom ett beslut genast i denna fråga. Vad sedan gäller frågan om indexregleringen vill jag gärna säga till herr Romanus att det även inom moderata samlingspartiet finns människor som skulle föredra en sådan. Vi får då och då påstötningar om detta, men riksdagsgruppen har hittills inte ansett sig kunna ta ställning för en sådan teknik, och inte heller jag personligen har kunnat det av de skäl som jag här redovisat. Detta innebär emellertid inte — och det är detta jag reagerar mot — att vi vill hålla möjligheten öppen att, som herr Romanus uttryckte det, urholka barnbidragets värde för barnfamiljerna. Det är inte det frågan handlar om, utan den handlar om att riksdagen och vi själva skall ha handlingsfrihet när det gäller på vilket sätt vi skall kompensera barnfamiljerna för inträffade prisstegringar och sådant. Det kan nämligen hända, och det har hänt, att vi ett visst år tycker att utvecklingen varit sådan att vissa grupper av familjer — framför allt de största familjerna bland låginkomsttagarna — har ett mer markerat behov av förstärkt stöd än andra. Då skall man kunna använda pengarna för dessa familjer. Det har vi föreslagit vid flera tillfällen, och vi vill alltså på intet sätt urholka familjestödet, men vi vill ha kvar handlingsfriheten när det gäller hur försäkringen skall utformas.

Herr talman! Herr Carlshamre säger: Vi vill inte alls hålla möjligheten öppen att kunna urholka barnbidragen, vi vill bara ha handlingsfrihet. Det är ett finare sätt att säga samma sak. Vill man garantera barnfamiljerna att barnbidraget skall hålla sitt realvärde, då skall det indexsäkras. Det har moderaterna inte velat gå med på. Det är en fullt hederlig ståndpunkt. Men det är litet svårt att först tala om det och sedan i nästa andetag säga att man är så kompromissvillig. Här har man haft chansen att avgöra en sak till barnfamiljernas förmån i flera år, men inte tagit den. Rune Gustavsson sade att centerpartiet och folkpartiet har olika syn på vårdnadsbidraget. Det är alldeles riktigt. Vi vill inte gå med på ett vårdnadsbidrag som missgynnar de yrkesarbetande, och det gör ert förslag. Det ger mindre utbyte för yrkesarbetande kvinnor. Det har visats här i kammaren många gånger, och det kan visas igen om det behövs. Ert förslag ger mindre pengar, alltså missgynnar det de förvärvsarbetande. Att folkpartiet skulle ge sig in på något kompromissande med ett sådant förslag är otänkbart, eftersom vi arbetat för bl.a. den gifta kvinnans rätt till yrkesarbete i så många år. Det intressanta i sammanhanget är att centerpartiet tidigare var på samma linje, att det skulle vara ett icke beskattat vårdnadsbidrag. Men ni har nu ändrat er och har en enig centerrörelse bakom er, säger Rune Gustavsson. Jag undrar om det verkligen är så helt med den enigheten. BI. a. det får väl en valdebatt utvisa. Är det verkligen så att alla inom centerpartiet vill ha detta vårdnadsbidrag, som missgynnar förvärvsarbete? I så fall har det skett en beklaglig utveckling i centerpartiet. Om det inte är full enighet, kan jag förstå att man så hemskt gärna vill ha frågan avgjord före valet. Herr Carlshamre menade att riksdagen enligt min linje inte skulle kunna besluta någonting. Jo, vi har ju varit med om massor av beslut. Men om det är en omstridd fråga, där partierna har väldigt olika uppfattning, och effekterna kan upphävas i valet, då är det mest demokratiskt riktiga att man väntar med att fatta beslut, tills den nya riksdagen får sammanträda. Det blir t.ex. ingen stor skatteuppgörelse i år, mot bak grund av samma resonemang. Och där har moderaterna, såvitt jag vet, varit med på samma tankegång. Det är riktigast att väljarna får ta ställning, och sedan får den nya riksdagen besluta. Vad är det för fel med .det resonemanget, om det inte blir några förseningar i sak genom att man väntar? Och det blir det ju inte. Inte ens det centerförslag som jag trodde var en olyckshändelse, men som jag nu får höra att den enade centerrörelsen står bakom =— alltså att det barn som föds den sista juni inte skall få någonting, men det barn som föds den 1 juli skall få 25 000 kr. — behöver försenas. Det kan också verkställas om riksdagen mot förmodan får en sådan sammansättning att det skulle finnas stöd för det förslaget. Men det tror jag inte.
Herr talman! Det är naturligtvis inte riktigt korrekt att ingen försening skulle behöva uppstå om man skjuter ett sådant här ärende till hösten. Formellt kan det möjligen vara riktigt, men är det verkligen så vi vill ha det att riksdagen någon gång i november, kanske december, skulle fatta beslut om en mycket stor och säkert komplicerad reform, som skulle börja fungera och sättas i sjön den 1 januari? Vi undviker väl gärna det om det är möjligt. Jag menar, herr Romanus, ingenting annat än att även denna riksdag har fattat beslut — jag har ingen förteckning med mig, men det skulle inte vara svårt att ta fram en sådan — i många frågor där besluten är avsedda att träda i kraft den 1 januari 1977. Dessa beslut har inte kunnat fattas i enighet därför att partierna har väldigt skilda meningar, men vi har självklart beslutat ändå. Det är en fullständig nyhet som herr Romanus introducerar när han för just denna fråga säger att det skulle vara ett avgörande skäl att vi inte kan nå enighet om den. Ännu en gång, herr Romanus, beträffande frågan om värdesäkringen av barnbidraget och kompromissvilligheten: Vi har aldrig sagt att vare sig vi eller någon annan är beredd att kompromissa om precis allting. Detta är f. ö. en fråga som det tekniskt är väldigt svårt att kompromissa om. Antingen indexreglerar man barnbidraget eller också gör man det inte. Man kan ju inte indexreglera halva beloppet t.ex., utan vi har där en antingen-eller-ståndpunkt, och den håller vi t. v. fast vid. Vad jag sade i mitt första inlägg var att när det gällde just dessa frågor, som herr Romanus har medverkat till att skjuta upp till nästa riksdag, har vi från moderata samlingspartiets sida varit beredda att vara mycket tillmötesgående. Jag tror att om herr Romanus en gång till läser igenom vår motion i ärendet, skall han inte kunna undgå att upptäcka att den alldeles avsiktligt är skriven på ett sådant sätt att den skulle medge ett betydande förhandlingsutrymme i förhållande till både centerpartiet och folkpartiet. Det var bara det jag menade. Att man sedan inte kan kompromissa i frågan om man skall ha eller inte ha indexreglering av barnbidragen är en helt annan sak.

Herr talman! Det är väl något av efterhandskonstruktioner som herr Romanus nu kommer med, och jag är övertygad om att herr Romanus inte själv tror på dem, eftersom herr Romanus väl var medveten om, när motionen lämnades i januari, att det blir val i september. Sedan kommer herr Romanus tillbaka till att centerns vårdnadsbidrag missgynnar de yrkesarbetande. Det skulle vara intressant att få klarhet i vad herr Romanus menar med det. Vi utgår ifrån, herr Romanus, att ett vårdnadsbidrag utgör ersättning för vård av barn i hemmet, och då beskattas den ersättningen på samma sätt som vilken annan arbetsinkomst som helst. Den person som inte tidigare har haft en arbetsinkomst men får en arbetsinkomst på 10000 kr. betalar samma skattesats som den som får vårdnadsbidrag. För den som förut exempelvis har haft 30 000 kr., byter jobb och får 40 000 kr., blir det samma skatteeffekter som för den som har 30 000 kr. och får 10 000 kr. i vårdnadsbidrag. Då är det skattesystemet som herr Romanus har anledning att angripa och inte ersättningen för vård av barn i hemmet. Jag bara konstaterar att herr Romanus inte vill erkänna att vård i hemmet är att betrakta som arbete och att den ersättning som utgår därför skall betraktas såsom ersättning för sådant arbete.

Herr talman! När det gäller att erkänna värdet av vård i hemmet och ge t.ex. ATP-poäng för sådan vård, så hade den saken kunnat vara genomförd om herr Gustavssons i Alvesta partivänner hade röstat för den för flera år sedan. Men det var några centerpartister som inte tyckte att det var en så bra idé, så den sprack. Beträffande detta att ett vårdnadsbidrag på 10 000 kr. skulle kunna ge några ATP-poäng, så blir det ju inte många, som bekant, utan den frågan får lösas för sig. Om vi jämför t.ex. alternativet att mannen tjänar 100 000 kr. och hustrun är hemma hos barnen och alternativet att båda förvärvsarbetar och tillsammans tjänar 100 000 kr., så har det ju redovisats här tidigare att de makar som båda yrkesarbetar får mindre utbyte av centerpartiets vårdnadsbidrag. De siffrorna har inte bestritts, såvitt jag vet, och de kan inte bestridas. Det har också tidigare i kammaren redovisats att en man med 100 000 kr. och en hustru som inte har någon inkomst skulle få drygt 600 kr. i månaden enligt centerns förslag. Om mannen tjänar 35 000 kr. och hustrun tjänar 18 000 kr., skulle de få 465 kr. i månaden, alltså ungefär två tredjedelar. Är det inte siffror som visar att de förvärvsarbetande missgynnas? De har ännu inte bestritts. Hur anser herr Gustavsson i Alvesta att det slår i det fallet? Det skulle vara intressant att höra. Det går litet långt när Rune Gustavsson säger att det är uppenbart att folkpartiets talare här i riksdagen inte tror på vad de säger. Den enkla synpunkt som jag har framfört är att här finns olika meningar; låt väljarna rösta först, och sedan får den nya riksdagen ta ställning. Varken herr Carlshamre eller herr Gustavsson i Alvesta har kunnat anföra ett enda skäl från demokratisk synpunkt som kunde visa att det är något fel med uppfattningen, att när det inte kan bli någon försening, och när ändå den nya riksdagen kan upphäva de beslut som vi fattar nu och som vi eventuellt skulle kunna driva fram genom lottning, så kan man låta väljarna ta ställning till partiernas olika linjer, och sedan får den nya riksdagen avgöra saken. Om man är emot detta och vill avgöra saken nu genom att kompromissa ihop sig på något sätt, måste det vara så att man har någonting att dölja, någonting som man inte vill föra fram i valdebatten. Det är den enda slutsats jag kan dra. Vad är det? Det är ju inte någon ny princip att man kan vänta med viktiga beslut tills människorna har fått ta ställning till partiernas olika linjer i val. Från väljarnas utgångspunkt är det ganska rimligt. Det måste ju vara bättre för väljarna att få se vad partierna tycker. Därefter tar man ställning för det man anser är bäst, och då vet man att den ståndpunkten därigenom stärks i det kompromissande som måste komma efter valet — naturligt nog, eftersom inget parti har majoritet i riksdagen och inte lär få det efter valet heller. På detta sätt får väljarna en möjlighet att påverka saken, och det har vi ansett vara att föredra från demokratisk synpunkt.